Herr talman! Socialstyrelsen måste sägas vara ett mycket viktigt organ när det gäller att utveckla, utvärdera och ha tillsyn över hela det omfattande område som den sociala sektorn utgör. Därför är det självfallet viktigt att verksamheten har en organisation och en inriktning som tillgodoser hela samhällets intresse i sammanhanget. När regeringen nu föreslår en omorganisation som är så omfattande som är fallet anser vi från centerpartiet att det sker på ett alldeles för magert beslutsunderlag. Vi menar att förslaget skulle ha föregåtts av en ordentlig utredning med parlamentarisk medverkan, där också Kommunförbundet och Landstingsförbundet funnits med. Här har det endast varit fråga om en mycket begränsad arbetsgrupp bestående av några få ledande tjänstemän från socialstyrelsen och några från departementet. Med det arbetssättet kan det sägas att man tagit till vara intresset av socialstyrelsen skall utgöra en regeringens förlängda arm, men man riskerar i stället att missa andra viktiga uppgifter som verket måste ha. Riksdagen bereds nu visserligen möjlighet att yttra sig över förslaget men, som jag redan sagt, på ett underlag som inte tillåter en bedömning av hur verksamheten efter omorganisationen kan komma att fungera. Det är ju heller inte bara statsmakterna som har ett intresse av en väl 83 fungerande socialstyrelse. Också kommuner och landsting har krav och förväntningar på verket. Det är ju att hoppas att socialstyrelsen även i framtiden skall ha en ledande roll när det gäller utvecklingsarbete, när det gäller att ta fram underlag för verksamhetsplanering m.m. Under utredningsarbetets gång har, enligt vad som framgår av propositionen, kommuner, landsting och en del fackliga organ informerats om gruppens överväganden och förslag. Det tycks däremot inte ha förekommit någon som helst dialog i sammanhanget. Utskottet delar till stor del vår kritik. Det sägs nämligen med anledning av Karin Israelssons motion: ”Utskottet delar så till vida motionärens uppfattning att vid beredningen av frågan om en betydelsefull förändring av organisation och inriktning av ett stort centralt ämbetsverk, bör berörda myndigheter och organisationer ges tillfälle att yttra sig.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 För den händelse att detta yrkande inte skulle vinna riksdagens bifall, vilket det tydligen finns en viss risk för, har vi i andra hand synpunkter på den modell som är föreslagen. Det finns ju en lång rad förslag och tankegångar som ännu inte är färdiga men som det kan finnas anledning att kommentera. De reser också flera frågetecken, bl.a. beroende på att underlaget är tunt. En sådan fråga är i vad mån tillsynsfunktionen för hälsooch sjukvården kan komma att fungera bättre med den organisation som nu föreslås och som innebär att regionala enheter skall tillskapas. Vi har tidigare från centern liksom moderaterna varit inne på att man borde pröva, om det inte finns anledning att återgå till länsläkarorganisationen. Vi har dock i det här läget valt att inte reservera oss, eftersom vi menar att den nya organisationen, om den genomförs, bör ges en chans. Vi tror att man bör kunna uppnå vissa fördelar med en decentraliserad organisation av den typ som det här kan bli fråga om. En fråga där det skulle vara intressant att veta litet mer om vad som är avsikten bakom orden gäller den verksamhet som är inriktad på barn och ungdomar. Det sägs i propositionen att socialstyrelsens verksamhet på det här området bör intensifieras, och det är ju bra. Frågan är bara hur det skall göras. Det får inte, menar jag, ske på andra fungerande organs bekostnad. Det behövs så väl fler vältrimmade aktörer i det här arbetet. Det sägs i klartext i propositionen inte något annat än att de organ som utför uppgifter på det här området skall fungera på detta sätt också i fortsättningen. Det framhålls att det måste till en ökad samordning och ett ökat samarbete mellan dessa organ. Det är socialstyrelsen som skall ha initiativ och den ledande rollen i detta sammanhang. Man får dock en känsla av att organ som exempelvis statens ungdomsråd efter hand kan komma att få en mer underordnad roll i förhållande till socialstyrelsen än vad som är fallet i dag. Det fanns ju liknande tankegångar vad gällde barnmiljörådet, där sedan förslaget blev att rådet skulle slukas av socialstyrelsen. Till det sade riksdagen dess bättre nej. Även om de här båda organen inte är helt jämförbara kan jag se vissa paralleller, och jag menar att — Prot. 1988/89:121 det finns skäl att redan nu komma med ett varnande ord, innan det har gåttså 25 maj 1989 långt som blev fallet med barnmiljörådet. Det är angeläget att statens ungdomsråd får behålla sin fristående ställning. Jag tror att det är en förutsättning för att det skall kunna fortsätta med sitt arbete på ett meningsfullt sätt. Till sist vill jag ta upp den fråga som behandlas i reservation nr 7 och som gäller det arbete som riktar sig mot alkoholoch narkotikamissbruket. Vi har från centern vid flera tillfällen under senare år riktat kritik mot regeringen på det här området. Vi har menat att det varit en tämligen tam politik, att man inte har varit särskilt offensiv och att man har tappat mark inte minst på det alkoholpolitiska området. Man har ju också i propositionen erkänt att de modeller som man har prövat, t.ex. AN-rådet, inte har varit särskilt lyckade. Jag håller dock med regeringen om att det förmodligen rått oklarhet om ansvarsförhållandena och att det säkerligen också saknats resurser för att göra organet effektivt. Nu borde man dock ha chansen att ge dessa frågor en mer framträdande roll genom att tillskapa en bestämd enhet inom socialstyrelsen, som uteslutande har till uppgift att handlägga de förebyggande insatserna inom drogpolitiken. Jag tror att detta skulle vara riktigt, inte minst mot bakgrund av att det ofta framförts kritik mot att alkoholoch missbruksfrågorna i allmänhet numera, sedan nykterhetsnämnderna försvann, är lägre prioriterade ute i kommunerna. Men skulle man få till stånd en sådan enhet som föreslås i reservation nr 7, skulle det kunna bli en signal till kommunerna att föra upp dessa frågor på ett högre plan, så att de där kan möta ett ökat intresse, något som såvitt vi i dag kan se är alldeles nödvändigt. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till reservationerna nr 3 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är viktigt att man tar vara på den vårdkapacitet som finns inom alternativ medicin. Självfallet skall det ställas krav på god kvalitet inom denna vårdform, på samma sätt som vi måste ställa krav på den s.k. skolmedicinen. I modern tid har det från början varit munkarna som stått för den medicinska behandlingen. Den själsliga behandlingen fick patienten på köpet på den tiden. I dag bedrivs vården med skolmedicin och piller, men det räcker inte alltid. Inom alternativ vård finns förebyggande vård och även andra vårdformer att hämta. På kontinenten finns en förståelse för alternativ vård som vi har tappat bort här hemma. Vi behöver den vårdformen som komplettering till skolmedicinen. Därför vill jag yrka bifall till miljöpartimotionen §0547 angående socialstyrelsens kompetens i fråga om alternativ medicin. I motionen yrkas att en företrädare för den alternativa medicinen skall ingå i socialstyrelsens styrelse. I en annan motion, som inte behandlas i dag, yrkar vi på en professur i alternativ medicin. Det är också mycket viktigt. 85 För övrigt yrkar jag bifall till de motioner som nämns i reservation 7 angående socialstyrelsens organisation för de drogpolitiska frågorna, nämligen §029 yrkande 4, S035 samt §0326 yrkande 2.

Herr talman! Förslaget till ny organisation för socialstyrelsen skall ses som ett led i det arbete som pågår att modernisera vår statsförvaltning. Det arbetet tar sikte på att ange tydliga mål för våra myndigheter, att se till att myndigheterna inte skickar ut för mycket detaljföreskrifter gentemot kommuner och landsting och att regeringen heiler inte i detalj skall lägga sig i myndigheternas sätt att sköta sina uppgifter. En annan viktig reformering gäller att myndigheterna blir bättre på att följa upp och revidera de välfärdspolitiska målen. Diskussionen här i riksdagen har många gånger pekat på bristen på uppföljning i ett läge där vi alltmer arbetar med ramlagstiftning. Jag vill på en punkt ta upp en missuppfattning som har kommit fram i debatten om socialstyrelsens nya organisation. Man har nämligen sagt att socialstyrelsens självständighet kommer att inskränkas med det här förslaget. Det är inte på det sättet. De bestämmelser i regeringsformen som reglerar förhållandet mellan statsmakterna och myndigheterna gäller också för socialstyrelsen och för socialstyrelsens framtida organisation. Det finns i dag glädjande nog en bred uppslutning kring förslaget att stärka socialstyrelsens ställning. Det gäller inte minst förslaget att stärka den medicinska professionens ställning men också att socialstyrelsen skall bli bättre i arbetet på det sociala området, bl.a. när det gäller alkoholoch narkotikafrågorna. Den kritik som riktades mot socialstyrelsen under 70-talet kom främst från kommuner och landsting. Man tyckte helt enkelt att socialstyrelsen petade för mycket i detaljer på områden där kommuner och landsting själva hade kompetens och kunnande. Det var en kritik som för övrigt riktades mot andra ämbetsverk som låg kvar med detaljstyrning i ett läge där man själv hade byggt upp kunnande och kompetens ute i landet. Nu får socialstyrelsen en roll som bättre stämmer med dagens arbetsfördelning mellan stat och kommun, en arbetsfördelning som ju kännetecknas av att kommunerna ges ökad frihet, samtidigt som staten ställer krav på att kunna följa upp hur kommuner och landsting sköter frågorna. Därför blir nu uppgiften för socialstyrelsen att utveckla sin expertroll, att utveckla modernare tillsyn på både det sociala och det medicinska området, och den processen underlättas av att antalet individärenden minskar och i flera fall decentraliseras till regional nivå. Socialutskottet tycker att det är en bra viljeinriktning för socialstyrelsen. De sociala frågorna och sjukvårdsfrågorna behöver fördjupad kunskap. Jag vill, herr talman, här peka på en sak. Kammardebatterna kring den sociala välfärdspolitiken har ofta varit alltför generella i den meningen att man t.ex. pekar på brister i sjukvården i Stockholmsområdet, och plötsligt blir det samma brist i alla landsting och alla sjukvårdsområden. Man pekar på bristen på barnomsorg i storstadsområdena, och plötsligt blir det ungefär samma brist i samtliga 284 kommuner. Jag tror inte att det är på det sättet. En av orsakerna till att vi för en för ytlig diskussion tror jag är brist på Prot. 1988/89:121 relevant statistik. Vi skulle behöva bättre statistik för att fördjupa den 25 maj 1989 välfärdspolitiska diskussionen här i riksdagen. Till sist, herr talman, ett par kommentarer till reservationerna. Per Stenmarck och moderaterna argumenterar för att man skall återinrätta den gamla medicinalstyrelsen. Nu är ju det förslag som riksdagen skall ta ställning inriktat på att stärka den medicinska kompetensen och professionen, och utskottet har därför svårt att se att det gamla kravet i det här läget skulle ha så stor relevans. Dessutom är det, som Per Stenmarck vet, ett problem att klart skilja mellan social och medicinsk verksamhet. Av det skälet kan det vara en poäng att ha den sociala och medicinska verksamheten under samma tak. Per Stenmarck och moderaterna reserverar sig också för att återinföra tidigare länsläkarorganisation. I propositionen föreslås nu en bättre tillsyn genom de regionala tillsynsenheterna, och det tycker jag stämmer med vad jag förstår att moderaterna är ute efter. Jag vill till Per Stenmarck också säga att det är lätt att så här i efterhand glömma bort de brister som faktiskt fanns hos den gamla länsläkarorganisationen och som var skälet till att vi fick en diskussion och ett beslut om förändring. Folkpartiet, centern och miljöpartiet är litet rädda för att de drogpolitiska frågorna inte skall få en tillräckligt stark ställning i den nya organisationen. Det är inte så lätt att på förhand kunna veta vad enskildheter i ett större organisationsförslag kommer att leda till, men syftet med organisationsförändringen, Daniel Tarschys, är ju att greppet om de drogpolitiska frågorna skall stärkas. Det har man ju sagt. Sedan kan det då tyckas att förslaget om hur det skall gå till är bättre eller sämre, men det är syftet. Utskottet säger också att det drogpolitiska arbetet måste få en både renodlad och stark ställning i den nya organisationen. Allra sist till Rosa Östh: Jag har också fått frågan från företrädare för statens ungdomsråd, om propositionen innehåller förslag om förändrad ställning eller status för statens ungdomsråd. Jag har själv tittat på det och kan inte finna att det finns fog för att anse det. Vad propositionen säger är att man hoppas på att det skall bli ett bättre samarbete men att man inte ändrar statusen för statens ungdomsråd. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag tror inte att Bo Holmberg och jag har olika uppfattningar om socialstyrelsens ställning i förhållande till regeringen, men jag vill påminna om att det är inte så förfärligt länge sedan vi hade en socialminister som betecknade socialstyrelsen som sin stabsmyndighet. Det språkbruket förekom ett tag, men det har lyckligtvis försvunnit från propositionen och från det material som ligger till grund för propositionen, och det uppfattar jag som en tillnyktring från regeringens sida i synen på socialstyrelsen. Det är viktigt att socialstyrelsen inte bara är ett redskap för regeringen, vilket den måste vara, utan också en stark och oberoende expertmyndighet som fyller en roll i förhållande till andra organisationer och organ i samhället, inte minst i förhållande till enskilda individer. 87 Jag kan också instämma i det Bo Holmberg säger om ramlagstiftning. Vi har ju valt att på det här området använda oss av breda ramlagar, och det ställer då mycket stora krav på utvärdering och uppföljning från myndigheternas och från riksdagens sida. När vi antog socialtjänstlagen för åtta nio år sedan sade riksdagen att vi skulle ha en parlamentarisk utredning som följde upp tillämpningen av den lagen. En sådan, socialberedningen, inrättades också, men den lades ner innan den var färdig med sitt uppdrag, och i dag har vi inget parlamentariskt organ eller någon utredning som följer upp socialtjänstlagen. Jag tycker det är på tiden att vi förverkligar det som riksdagen beslöt när socialtjänstlagen antogs och att vi nu får en ordentlig översyn av socialtjänstlagen. Tyvärr har socialdemokraterna tidigare i vår avslagit motionsyrkanden i den riktningen. Jag hoppas att man skall tänka om på den punkten och acceptera att vi följer den logik som ligger i en ramlag, nämligen att det också då måste ske en uppföljning och utvärdering, inte bara inom ämbetsverket och den administrativa sfären, utan också i den politiska sfären under medverkan av parlamentariker. Till slut: Man kan tycka bättre eller sämre om regeringens behandling av de drogpolitiska frågorna. Jag tycker sämre om regeringens behandling av de drogpolitiska frågorna. Jag menar att man gett dem otillräcklig tyngd och vikt genom att lägga in dem som en av flera ingredienser i en av de nio enheterna i socialstyrelsen. Jag tycker det hade varit angeläget att ge dem en större institutionell tyngd genom att ge dem en självständig ställning. Jag uppfattar dock Bo Holmberg så att han och socialdemokraterna i riksdagen vill medverka till att dessa frågor verkligen får en stark ställning i den nya socialstyrelsen. Den inställningen välkomnar jag.
Herr talman! Jag lade framför allt märke till tre ord som Bo Holmberg sade när han kommenterade det moderata förslaget att återinrätta medicinalstyrelsen. I ”det här läget” är det inte aktuellt, sade Bo Holmberg. Jag tolkar det som att han därmed inte vill stänga dörren definitivt i denna fråga. När regeringen nu föreslår en rad förändringar gör man det för att man är missnöjd med en hel del i dagens situation. Annars hade man inte behövt föreslå några förändringar över huvud taget. När man ändå föreslår en rad åtgärder, i vissa fall tämligen långtgående, varför då inte ta steget fullt ut? Dela upp socialstyrelsen i en socialstyrelse och en medicinalstyrelse! Då skulle man få ett verkligt expertorgan på det medicinska och medicinsktekniska området. Med alla de diskussioner vi kommer att få på detta område i framtiden tror jag det vore av utomordentligt stort värde att vi hade ett expertorgan som enbart sysslade med detta, även om jag också kan se vissa förtjänster i en viss samordning med den sociala sidan. Min fråga till Bo Holmberg blir därför: Skulle man inte lättare kunna leva upp till det som också Bo Holmberg talar om som mycket viktigt, om man genomförde den uppdelning som vi moderater har föreslagit?
Prot. 1988/89:121 Herr talman! Nu kommer socialstyrelsen att fungera mycket bättre — 25 maj 1989 ungefär så sade Bo Holmberg. Jag undrar hur han kan vara så säker på det. - s , 5 Socialstyrelsens fram Centerpartiet hoppas att vi skall komma att få en väl fungerande sidätoll dar socialstyrelse framöver. Men jag vidhåller att jag tycker det är besynnerligt att inte regeringen lät intressenterna i sammanhanget vara med i utredningsarbetet. Jag gissar att Bo Holmberg delar min uppfattning, eftersom han inte bemött mina påståenden på denna punkt. Det blir naturligtvis större chans att få en bra funktion om fler blir delaktiga i en omorganisation. När det gäller den alkoholpolitiska enheten menar jag att det är svårt att förstå att regeringen efter sina tidigare misslyckanden, som man faktiskt vidgår i propositionen, nu gör en ganska halvhjärtad insats. Man föreslår att de drogpolitiska frågorna skall ingå i en enhet som också skall syssla med många andra frågor. Det hade naturligtvis — som Daniel Tarschys också påpekat här — varit mycket bättre att ta till vara tillfället att ge dessa frågor den prioritet som de så väl behöver och som den nya och färska statistiken också ger indikation om.
Herr talman! Daniel Tarschys undrade om det inte var dags att på parlamentarisk grund återuppta det arbete som görs för att utvärdera socialtjänstlagen för att se om ramlagstiftningens målsättningar följts upp. Min erfarenhet, Daniel Tarschys, är att vi är inne i ett läge där det i första hand krävs ett tekniskt utvecklingsarbete. Jag vet att Daniel Tarschys själv väl vet hur svårt det är att utveckla definitioner kring effektivitet och produktivitet och definiera mål och hur dessa mål på ett bra sätt skall mätas. Jag upplever att det är en svårighet. Den politiska viljeinriktningen finns, men politikerna kan knappast snickra ihop de nya verktyg som saknas. Vi måste få forskning och kvalificerat utvecklingsarbete kring det hela. Det är en annan sak som bekymrar mig. Det görs ett utvecklingsarbete när det gäller statistik och utvärdering av mål ute på olika sätt i kommuner och landsting och i de statliga myndigheterna. Men tyvärr görs det inte samordnat. Jag undrar om vi kommer att klara detta i ett läge där kommunerna har en statistik, landstingen en annan och nationalräkenskaperna ytterligare en. Vi kan knappast tala om skilda verkligheter, utan det måste vara en. Detta är så svårt att det krävs ordentlig expertis och samordning mellan stat och kommun för att få fram en bra grundläggande statistik. Kanske den parlamentariska tyngden kan behövas för att inleda och driva ett sådant arbete. Men jag ser också de andra behoven av utveckling för att klara detta med utvärdering av ramlagstiftningen på ett bra sätt. Till Per Stenmarck vill jag säga att den bedömning som görs av regeringen, och som utskottet delar, är att det inte finns behov av att återupprätta medicinalstyrelsen. Personligen har jag svårt att se starka skäl för det just nu när det finns en bred enighet om att ge socialstyrelsen en stark ställning. Ett tag stod det och vägde. Man tyckte ute i landstingen att man inte behövde en central myndighet kring medicinen. I dag finns det en enighet om detta. Då 89 menar jag att man med detta förslag lägger en mycket god grund för att socialstyrelsen skall kunna utveckla den medicinska professionen på ett sätt som jag förstår att också moderaterna är ute efter, utan att slå sönder de möjligheter och fördelar som trots allt ligger i att kunna se dessa olika saker tillsammans. Vi politiker får ju kritik mot oss att vara så sektoriserade. Vi ser inte helheten när det gäller de områden som berör människorna djupt, nämligen socialfrågor och hälsovårdsfrågor. Till Rosa Östh vill jag säga att det är väl sent att begära parlamentarisk medverkan när organisationsförslaget redan föreligger. Jag tycker också att man skall ha med parlamentariker i stora och viktiga utredningar. Men tåget har ju gått. Jag tycker att riksdagen har ett så pass bra underlag för sitt ställningstagande att vi inte behöver veva filmen tillbaka. Jag tror att den organisation som nu fastställs för socialstyrelsen skall ge en bra utveckling i framtiden.
Herr talman! Jag tror att Bo Holmberg inledningsvis sade ungefär att det är glädjande att man nu vill stärka den medicinska professionens ställning. Om man nu vill prioritera den medicinska och den medicinsk-tekniska kompetensen, varför skulle man då motsätta sig ett förslag som rimligtvis innebär en förbättring i detta hänseende? Jag respekterar naturligtvis den linje som socialdemokraterna och Bo Holmberg har valt. Jag kan bara uttrycka förhoppningar om att detta verkligen skall fungera. I sitt inledningsanförande tog Bo Holmberg också upp frågan om en länsläkarorganisation. Jag vill först och främst understryka att det jag och vi moderater har talat om är någon form av länsläkarorganisation — inte nödvändigtvis precis samma modell som en gång i tiden avskaffades av riksdagen. Den hade sina brister, och vi skall naturligtvis se till att de inte kvarstår. Det finns två områden som jag vill peka på, där en modern länsläkarorganisation skulle kunna spela en betydande roll. Det ena området gäller åldringsvården, där vi står inför en tid med nya satsningar, ett ökat ansvar för kommunerna och ett ansvarstagande av nytt slag. Jag tror att det är väldigt viktigt att detta ligger så nära de ansvariga som möjligt. Jag är helt övertygad om att en länsläkarorganisation på många sätt skulle kunna spela en betydligt viktigare roll än sex regionala organ. Det andra området avser tillsynen över den enskilt bedrivna vården, som ofta utövas av en ensam läkare. En dialog med en länsläkare skulle i många fall kunna vara utomordentligt bra. Ju närmare kontakten i fråga ligger, desto bättre tror jag att det är. Jag är övertygad om att en länsläkare skulle kunna göra ett utomordentligt bra arbete även på detta område. Jag vill avsluta med att fråga Bo Holmberg: På vilket sätt anser socialdemokraterna att den regionala och lokala kontrollfunktionen kommer att fungera bättre med de sex regionala tillsynsenheterna än med den återgång till någon form av en länsläkarorganisation, som vi moderater har föreslagit?
Prot. 1988/89:121 Herr talman! Det är bedrövligt att höra att socialdemokraterna fortfaran 25 maj 1989 de sätter klackarna i backen inför kravet på en genomgripande parlamenta 3 te ae vil Socialstyrelsens framrisk översyn av socialtjänstlagen. Denna lag har nu varit i kraft under åtta år. tidäroll Vi vet att den på en mängd punkter inte alls har kunnat tillämpas i realiteten enligt de ursprungliga intentionerna. Vi vet att det finns problem som är mycket svåra att bemästra inom missbrukarvården och inom äldrevården. Vi vet att man när det gäller vård av ungdomar står inför enorma problem och att det inte finns resurser att ta hand om många av de svårt missanpassade ungdomar som behöver hjälp. Vi vet att helhetsprincipen, som är en viktig grundval för socialtjänstlagen, har fungerat väl på en del håll, men sämre på andra. Det har rests problem kring hur stark specialisering man behöver inom socialtjänsten. Vi vet också att socialhjälpsnormerna livligt har diskuterats. Det finns behov av att se över vilka villkor som skall gälla för beviljande av socialhjälp. Detta är bara en liten del av provkartan över problem som har dykt upp inom socialtjänsten. Det är alldeles uppenbart att vi borde få till stånd den parlamentariska utvärdering som riksdagen beslutade om när lagen antogs, och som det i flera socialdemokratiska propositioner därefter — varav jag tror att åtminstone någon är underskriven av Bo Holmberg — har uttalats att man bör genomföra när det är fråga om ramlagar. Följ era egna principer, och framför allt: bekymra er för de problem som finns inom socialtjänsten! Medverka till att vi får en rejäl parlamentarisk översyn av denna lag! Det är de som arbetar inom socialtjänsten och de som har problem värda.
Herr talman! Jag vill mycket kort till Daniel Tarschys säga att visst finns omsorgen när det gäller att socialtjänstlagen skall fungera på ett bra sätt och i fråga om att man skall följa upp den och se till att lagens intentioner skall kunna fullföljas. Vi får kanske återkomma ytterligare till de frågor som jag tog upp till diskussion. Daniel Tarschys kommenterade dem inte, men jag anser att dessa frågor är angelägna för att lösa problemen med socialtjänstlagen och andra ramlagar. Riksdagen och regeringen behöver veta om de politiska mål som man beslutat om verkligen uppfyllts. Min erfarenhet är att organisationens betydelse tenderar att underskattas. Vi tror att om det fattas bra och viktiga beslut i Sveriges riksdag, så genomförs de på ett mycket bra sätt och kommer medborgarna till del. Men det finns många stora och små brister inom förvaltningen som bidrar till att det inte förhåller sig på det sättet. Då måste vi få bra styrinstrument och en uppföljning av det hela, vilket jag anser vara en viktig förutsättning för att man skall kunna komma framåt när det gäller dessa utvärderingar. Till Per Stenmarck vill jag säga att jag är förvånad över att ni moderater hyser så stor tilltro till att återuppväcka länsläkarorganisationen. När Per Stenmarck säger att det inte är fråga om den gamla organisationen, hälsar jag denna tillnyktring med tillfredsställelse. Vad är det då för skillnad med att bygga upp en tillsyn av det här slaget? Jag menar att den organisation som vi nu föreslår kommer att ge oss erfarenheter och goda möjligheter till en 9 regional tillsyn. När det gäller de områden som skall utvecklas inom äldrevården, finns det ju en medicinsk kunskap i det avseendet på landstingssidan och även i samarbete mellan kommuner och landsting. Man bör akta sig för att säga att man på grund av att man inte litar på kommuner och landsting skall bygga upp en statlig organisation med läkare som är bättre än de kommunala och landstingskommunala läkarna. Med detta vill jag inte ha sagt att det inte är viktigt att göra en uppföljning av det hela. Men man får se till att avgränsningarna inte blir oklara. Låt oss återkomma, Per Stenmarck, till denna diskussion när den nya organisationen har stabiliserats så, att vi kan se vad den kan stå för och vad den kan åstadkomma.
Herr talman! Skillnaden mellan vårt förslag om en länsläkarorganisation och den organisation som socialdemokraterna föreslår är att ert förslag rör sig om ett mycket begränsat antal personer som kommer att syssla med detta inom ett antal regionala organ. Vi föreslår ett stort antal länsläkare, och då får man en helt annan närhet till den enskilde läkaren eller till den enskilde patienten. Det gläder mig emellertid att Bo Holmberg säger att vi skall skaffa oss erfarenhet av detta. Det är bra, och jag hoppas att det skall kunna leda fram till någonting i framtiden. Bo Holmberg säger också att vi får återkomma till denna diskussion när den nya organisationen har stabiliserats. Jag tror att jag kan leva att vi kommer att återkomma, liksom vi kommer att följa upp vad som kommer ut av detta beslut. Som jag tidigare varit inne på är det uppenbarligen så, att regeringen inte är missnöjd enbart med den centrala kontrollen som i dag utövas. Man är också missnöjd med den kontrollverksamhet som bedrivs på både regional och lokal nivå. Ändå motsätter sig socialdemokraterna den form av en förbättring på den centrala nivån som jag är helt övertygad om att ett återinrättande av medicinalstyrelsen skulle innebära samt den form av förbättring på den lokala och regionala nivån som vi tror att en länsläkarorganisation också skulle komma att innebära.

Herr talman! Margit Gennser har frågat finansministern om han avser att vidta åtgärder för att undanröja att lokaliseringsstöd och arbetsmarknadsåtgärder utbetalas till betydande belopp inom områden som har en bristarbetsmarknad. Exempel som nämnts är Ljusnarsberg, Åre och Gotland. Frågan har överlämnats till mig. Låt mig få konstatera att sysselsättningen har ökat mycket starkt i alla län. Samtidigt har arbetslösheten minskat mycket markant. Det har medfört att arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom beredskapsarbete, ungdomslag och inskolningsplatser har kunnat halveras mellan åren 1983 och 1988. Överhettningstendenserna på arbetsmarknaden gäller framför allt Stockholm och övriga storstadsområden. Även i vissa andra regioner råder en stor efterfrågan på vissa typer av yrkesutbildad arbetskraft. Den regionala balansen har förbättrats i så gott som hela Sverige. Men det finns fortfarande betydande skillnader mellan olika delar av landet. De långsiktiga och strukturella problem som funnits i utsatta regioner kvarstår till viss del. Problemen framstår inte som lika tydliga under rådande högkonjunktur, men arbetsmarknaden i dessa regioner är ofta fortfarande 5 ensidig och svag. Konjunkturläget har medfört en god investeringsvilja hos de företag som finns inom stödområdena och genom de företag som nyetablerar sig där. Riksdagen har helt nyligen med anledning av regeringens förslag i tilläggsbudget II beslutat om ytterligare medel för innevarande budgetår till anslaget för Lokaliseringsbidrag och anslaget för Regionala utvecklingsinsatser m.m., det s.k. länsanslaget. Detta beror på den stora efterfrågan på sådant regionalpolitiskt stöd som för närvarande råder. Under högkonjunkturer har vi de största möjligheterna att långsiktigt stärka och differentiera näringslivet i de utsatta regionerna.

Herr talman! Jag rubricerade nog min fråga något felaktigt. Rubriken lyder ”Överhettningen på arbetsmarknaden”, men den borde ha hetat Inkonsekvenserna i svensk arbetsmarknadspolitik. Visst finns det inkonsekvenser, men det framgick inte riktigt av svaret. Som exempel kan nämnas att man i Ljusnarsberg får pengar för att skapa arbetstillfällen, samtidigt som man får pengar för att få tag på den arbetskraft som behövs för att tillsätta dessa arbeten. Det förhåller sig på samma sätt i Åre, på Gotland och säkerligen på många andra håll i vårt land. Detta är inkonsekvent, och det ger felaktiga signaler. Det var därför som jag ställde frågan till finansministern, som ju har att svara för vår ekonomi. Det är klart att om sysselsättningen ökar, bör också arbetslösheten minska. Det bör ju ha något samband med varandra. Jag måste säga att den regionala balansen nog blir bäst om man låter marknaden sköta sig själv. Arbetstillfällen uppstår alltid i de orter som är mest tillväxtbefrämjande. När tillväxttakten är för hög, är det kanske inte alltid så lätt att få arbetskraft, och då flyttar man verksamheten någon annanstans. Men politiker är klåfingriga, i vart fall socialdemokratiska politiker. Nu har man 25 plus 8 miljarder kronor som skall användas för att stödja arbetsmarknadsåtgärder som egentligen inte behövs. Jag vill därför fråga: Vad gör fru Thalén för att undvika dessa stödpolitiska inkonsekvenser i vår arbetsmarknadspolitik?
Herr talman! Det är riktigt att det i ett antal orter finns en efterfrågan på viss arbetskraft, vilket jag också nämnde i mitt svar. Jag nämnde även att flera av dessa regioner har en uttunnad och svag arbetsmarknad. Denna uttunning beror på att främst under de borgerliga åren flyttade stora delar av den arbetsdugliga arbetskraften till storstadsområdena, eftersom man inte fick det stöd och den hjälp som man då behövde. Nu har återflyttning börjat ske, och befolkningsavmattningen har stannat av. Men i vissa av dessa regioner behöver man faktiskt få en ordentlig inflyttning, framför allt av vissa grupper av unga människor, för att kunna bibehålla befolkningsstrukturen i dessa kommuner. Man behöver helt enkelt ha ungdomar och människor i medelåldern för att kunna klara ett differentierat näringsliv och en bred arbetsmarknad och för att på detta sätt också klara social omsorg, vård, utbildning och allmän service. Den regionala balansen sköter sig själv, sade Margit Gennser. Jo, jag tackar jag, det har vi nog sett under de år då Margit Gennsers parti satt som ett av de borgerliga partierna i regeringsställning och hade ansvar för just regionala frågor. Man kan fråga sig, Margit Gennser, hur det kommer sig att om den regionala balansen skall sköta sig själv, varför då moderaterna genomförde en extra höjning av länsanslaget, som går till länsstyrelserna i syfte att bidra till en bättre regional balans.
Herr talman! Det är alltid roligt att höra om de borgerliga åren. Det var då som vi hade en internationell lågkonjunktur som vi inte sett maken till sedan 30-talet. Det var således under dessa år som de borgerliga partierna hade ansvaret. Sverige är inte en isolerad ö i världen. Kom ihåg det, fru Thalén. Talet om de borgerliga åren är demagogi och inte sakliga argument. Arbetsmarknadspolitik är alldeles för viktigt för att man skall föra diskussionen på den nivån. Schweiz, t.ex., har haft marknadsekonomi sedan andra världskriget. Schweiz har inte några regionala problem. Där har man helt enkelt fått successiva följdjusteringar hela tiden. I Schweiz är inflationen och arbetslösheten låga. Nej, marknaden sköter faktiskt detta bättre av sig själv än vad klåfingriga politiker gör. Hur skall straffbeskattningen i Stockholm kunna påverka de svaga regionerna på ett bra sätt? Tala om det för mig, fru Thalén.
Herr talman! Jag kan förstå att Margit Gennser tycker att det är ganska pinsamt att ständigt höra talas om de borgerliga åren. Jag lovar att det här är sista gången som jag —i varje fall i en debatt med Margit Gennser—- nämner de borgerliga åren. Vi skall nog dra en tystnadens slöja över dem. Sedan tycker jag att det avlånga Sverige och Schweiz kanske inte är alldeles jämförbara länder. Det är riktigt att vi skall använda de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska medlen mycket klokt. Det är också riktigt att vi inte skall vara klåfingriga. Enligt min uppfattning är vi inte heller det. Vi stödjer sunda objekt. Vi följer de riktlinjer som riksdagen har slagit fast, och vi använder oss av de strategier som riksdagen har accepterat och godkänt, när vi arbetar med såväl arbetsmarknadspolitik som regionalpolitik. När det gäller de enskilda objekt som Margit Gennser har som bakgrund till sin fråga är det så att dessa objekt ännu inte är färdigbehandlade. Därför återstår det att se om dessa behöver bli föremål för någon fortsatt debatt efter den här.
Herr talman! Nu fick jag äntligen ett konkret svar. Förslagen är inte färdigbehandlade. Jag återkommer då till det pinsamma. Jag tycker att det är oerhört pinsamt, fru Thalén, när man inte använder sig av konsekventa, logiska argument utan av demagogi. Det tycker jag är pinsamt, inte för mig utan för fru Thalén. Jag är ledsen över att behöva påpeka det. Faktum är att marknaden visar mycket klart var man har lönsamma objekt. Det är de som ger bäst avkastning. Investeringskalkyler är utmärkta att använda sig av när man skall fördela pengarna. Man får då rätt signaler. Företagen skall inte lära sig att tigga pengar, de skall lära sig att tjäna pengar. Så har man tyvärr inte alltid gjort. Det kan man kritisera. Det är därför jag är kritisk till den här typen av politik, särskilt när den får så egendomliga, inkonsekventa effekter.
Herr talman! Sakbehandlingen av de objekt och de förslag som har fått stöd i olika beslut har varit utomordentligt grundlig. Några av de objekt som har fått stöd har visserligen inte fungerat i det långa loppet. Man skall då komma ihåg att en hel del av detta stöd är avsett att vara ett riskkapital. Regionalpolitiken har också ett vidare syfte än att bara ge enskilda företag stöd. Regionalpolitiken har också till syfte att se till att det i en hel region, på en hel arbetsmarknad, finns en samklang mellan service, turistnäringar, offentlig verksamhet och privat och kommersiell service. De olika näringsgrenarna och de olika delarna av arbetsmarknaden skall tillsammans fungera så att de förstärker regionen. Det har ingenting att göra med klåfingrig politik, inkonsekvens eller bristande logik. Jag tycker att om man skall tala om att vara demagogisk, skall man kanske inte använda den typen av formuleringar själv.
Herr talman! Jag ber att få hänvisa till nobelpristagaren Friedrich von Hayek. Han har konstaterat att fördelen med en marknadsekonomi är att man fattar besluten där man har informationen. Informationen är utspridd. Det går inte att koncentrera informationen till toppen, till regeringen. Det är därför politiken blir inkonsekvent. Det är således inte fråga om demagogi, utan om vad en nobelpristagare har utrett i många skrifter. Problemet är att man säkert har mycket goda intentioner och vill göra det bra, men man har dess värre inte den kompetens som marknaden har. I en högkonjunktur bör man därför avstå från att genomföra den här typen av åtgärder som ger felaktiga signaler till företag och till enskilda människor.
Herr talman! Om man skall fatta besluten där informationen om kompetensen finns är det väl ganska logiskt att man gör som vi nu gör i regionalpolitiken, nämligen att man oftast fattar besluten på länsstyrelserna och i SIND. Man fullföljer dem inom ramen för de regler som riksdag och regering har fastställt. De få ärenden som inte faller inom ramen för det mönster som riksdagen har lagt upp, kommer till regeringen för en översiktlig och allmän bedömning. Dessa beslut fattas då på grundval av information som har kommit från de instanser som har kunnandet och informationen. Därmed fattas också besluten i de avseendena på rätt nivå.
Herr talman! Jag vill då ta upp ett par saker. Informationen är utspridd och detaljerad. För att man skall få upp informationen till toppen, måste den samlas ihop, förkortas och begränsas. Det kallas osäkerhetsabsorption. Det Prot. 1988/89:122 är därför man har bättre information nere på lägre nivå när man kan fatta 26 maj 1989 beslut om mer begränsade ärenden. Uppe i kanslihuset kan man inte på samma sätt veta vilka företag som har framtiden för sig. Nej, hade man skapat svensk industri på det viset i början av 1900-talet och på 1930-talet, hade vi inte haft dagens storföretag.
Herr talman! Det beror naturligtvis på hur man samlar ihop informationen, fru Gennser. Man kan naturligtvis samla ihop informationen på ett sådant sätt att man får den precis så fullödig som man behöver ha den. Dessutom kan man få en viss översiktlighet. Om man skulle fullfölja Margit Gennsers resonemang kan man ju ifrågasätta den utveckling som innebär att det uppkommer koncerner, med den översikt som koncernen har över en verksamhet som t.ex. skall täcka hela världen.
Herr talman! Nej, man kan aldrig ersätta den osäkerhetsabsorption som uppkommer när man insamlar information från många håll. Man kan naturligtvis få andra stordriftsfördelar. De finns dock knappast på regeringskansliet. Det är sådant som kan förekomma i stora koncerner där man kan ha en helt annan skalekonomi i marknadsföringen, forskningen, produktionen osv. Man vet att det finns problem med just osäkerhetsabsorptionen. Det har dess värre varit ett av de stora problemen i företagen. Det är därför man bör avstå från planstyrning så mycket som möjligt.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om regeringen är beredd att ekonomiskt medverka till att samtliga de prover av fisk som fiskerinämnden i Gävleborgs län vill undersöka med avseende på dioxinförekomst analyseras. Livsmedelsverket kartlägger för närvarande förekomsten av dioxiner i olika livsmedel. Arbetet bedrivs i samarbete med bl.a. naturvårdsverket och fiskeristyrelsen. Bl.a. har fisk från åtta olika vattenområden i Sverige undersökts. På förfrågan från länsstyrelsen i Gävleborgs län har livsmedelsverket tidigare meddelat att verket är berett att dels bekosta analysen av fem strömmingsprov och tre sikprov från Gävlekusten med avseende på polyklorerade bifenyler och DDT, dels bekosta analysen av fyra av dessa fiskprov med avseende på dioxiner. Frågan om huruvida verket kan göra ytterligare insatser för undersökning av miljögifter i fisk beror på dels resultaten av analyserna, dels behovet av undersökning av fisk från andra havsområden. Problemet med förekomst av miljögifter i fisk rör även andra områden 9 längs Norrlandskusten. Livsmedelsverket har därför meddelat att man är beredd att medverka till att det görs ytterligare undersökningar av fisk från olika vattenområden. Vilka undersökningar livsmedelsverket kommer att medverka i måste naturligtvis även fortsättningsvis främst vara en fråga för myndigheten.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

Följande rubriker har använts i Norrlandstidningar som sammanfattningar av vissa forskares uttalanden: ”Jag fattar inte att de vågar rekommendera folk att äta fisk”, ”Fisk kan ge oss cancer”, ”Svartlista strömmingen” och ”Klorerade utsläpp har gjort havsfisken oätlig”. Reaktionen från konsumenterna kom naturligtvis omedelbart. Det har skett en nedgång av fiskförsäljningen, särskilt av strömming, med 25 90. Det bör noteras att forskarnas uttalanden bygger på spridda analysvärden och indikationer som man har fått av att undersöka bottensediment från några kustområden och ett fåtal fiskar. I Gävleborgs län har man över huvud taget inte tagit några prover på strömming eller sik, som i huvudsak fiskas efter Gävleborgskusten. Man erkänner att det inte går att göra en säker riskbedömning på grundval av nuvarande underlag. Ändock går man ut i massmedia. Samtidigt riskerar stora delar av en yrkeskår att slås ut. Nu har fiskenämnderna begärt att livsmedelsverket skall genomföra åtta prover med avseende på dioxinhalten. Skall man då pruta 4 prover till en kostnad av 50 000 kr.? Jag måste säga att jag helt enkelt tycker att det här är löjligt, jordbruksministern. Man kan fråga sig vad vi skall ha ett livsmedelsverk till. Till slut skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till jordbruksministern. Är det här en resursfråga på livsmedelsverket, eller vad är det egentligen fråga om?
Herr talman! Som jag redan tidigare har sagt, har livsmedelsverket angett att det är berett att sätta i gång med prover av den typ som Olle Östrand frågar efter. Det rör sig här om områden där också länsstyrelserna går in med pengar. Det är i viss mån en fördelningsfråga. Jag vill inte här i kammaren göra en bedömning av hur det ser ut i Gävleborgs län, men i andra län vid Norrlandskusten går också länsstyrelserna in med pengar. Livsmedelsverket måste ändå rimligen göra bedömningen av var de med sina resurser kan göra de bästa insatserna och var de kanske kan kompletteras med länsinsatser.
Herr talman! De prover som fick detta genomslag i massmedia togs i huvudsak utanför MoDos fabrik i Husum och ledde till ett dråpslag för fiskarna utefter hela Norrlandskusten. Jag tycker att det vore självklart att livsmedelsverket skulle medverka till att ta de prover av dioxinhalten som fiskenämnden i Gävleborgs län anser att man måste ta, för att objektivt kunna upplysa allmänheten om vad det är frågan om. Om inte livsmedelsverket vill medverka till detta måste man tillföra länsstyrelserna ökade ekonomiska resurser, så att de i stället kan ta sådana här prover. Detta är också en stor regionalpolitisk fråga i dessa områden, speciellt utefter Norrlandskusten.
Herr talman! Jag har just sagt att livsmedelsverket medverkar i Gävleborgs län. Vilka pengar länsstyrelsen vill ta fram är inte min sak att bedöma. I andra län gör länsstyrelserna det också.
Herr talman! Jag hoppas ändå att jordbruksministern håller med mig om att livsmedelsverket borde ha kunnat ställa upp och ta dessa åtta prover. Jag är övertygad om att livsmedelsverket inte står och faller med 50 000 kr. Det är min förhoppning att man på livsmedelsverket efter denna debatt tänker om i detta avseende och tar de prover som fiskenämnden i Gävleborgs län har begärt.
Under perioden 1980-1987 har från viltskadefonden i Jämtlands län överförts ca 7,5 milj.kr. till viltskaderegleringsfonden. Under samma period har det inte överförts några medel tillbaka till länet. I Jämtlands län har skador orsakade av älg uppkommit på skogen motsvarande flera hundratals miljoner kronor. Är jordbruksministern beredd att ta initiativ till sådana förändringar i viltskadeförordningen att ersättning ur viltskadefonden utgår även till skador på skog?

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till sådana förändringar i viltskadeförordningen att ersättning ur viltskadefonden utgår även för skador på skog. Riksdagen beslutade våren 1987 att skogsägare skulle kunna få bidrag ur länets viltskadefond när skogsplanteringar utsatts för så svåra skador av älg att en omplantering är nödvändig enligt skogsvårdslagens föreskrifter om skyldighet att anlägga ny skog. Det visade sig emellertid att stor osäkerhet råder i fråga om de årliga skadorna på skog och vilken effekt den nya produktionsanpassade jakten kunde få på skogsskadorna. I 1988 års budgetproposition föreslog regeringen därför att en försöksverksamhet med bidrag till omplantering av skog borde genomföras i några län. Riksdagen hade ingen erinran mot den föreslagna försöksverksamheten. Det pågår därför en försöksverksamhet i Blekinge, Älvsborgs och Norrbottens län med bidrag till omplantering av skogsplanteringar som skadats av älg under åren 1988 och 1989. Sedan försöksverksamheten utvärderats kommer regeringen att ta ställning till utformningen av ett bidragssystem för hela landet.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det beslut som riksdagen fattade våren 1987 gäller ett ganska smalt område, nämligen skador orsakade av älg som är så svåra att en omplantering är nödvändig. Men det är även andra slags skador och problem jag avser med det jag har tagit upp i min fråga. Det handlar om tillväxtförluster, kvalitetsförluster vid gallring osv. Enligt min mening var detta beslut för all del ett litet steg på rätt väg, men inte tillräckligt. Det kan ju inte ha varit okänt att skador har förekommit. Det är bara att gå ut i skogen och se hur det ser ut eller tala med några av de markägare som har blivit utsatta för sådana skador. Nu är försöksverksamheten i gång, och det är bra. Vad man kan hoppas på är att det inte blir ett långdraget funderande när försöksverksamheten är över, utan att ett rejält förslag föreläggs riksdagen så att vi kan få en annan tingens ordning. Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län genomförde våren 1988 en älgbetesinventering. Inventeringen representerade cirka en tredjedel av länets skogsareal. Tillväxtförlusten uppskattades till 3,2 miljoner skogskubikmeter. För markägarna beräknades de ekonomiska förlusterna till över 700 milj.kr. Jag anser alltså att bidragssystemet måste ändras, så att skador på skog orsakade av älg betyder att markägarna har rätt till åtminstone något litet bidrag. Vad tycker jordbruksministern egentligen om detta?
Herr talman! Stina Eliasson säger att det räcker att gå ut i skogen och titta, så ser man att skador har skett. Förvisso är det så. Det är också ett av skälen till att man har satt i gång denna försöksverksamhet. Men det visar sig då också att det inte är så lätt att hitta kriterier för bedömningar. Det är inte heller så konstigt. Skadorna kan ju se olika ut på olika håll. Därför har vi denna verksamhet i gång. Mitt svar är att vi så snart som möjligt skall ta fram ett system för hela landet. Jag hoppas att vi, om detta går bra och om vi får in hyggliga redovisningar, skall kunna lägga fram ett förslag redan nästa år.
Herr talman! Det senaste jordbruksministern sade, att han hade en förhoppning om att det redan nästa år skall kunna komma ett förslag, tolkar jag positivt. Jag tackar för den upplysningen. Jag hoppas att ”nästa år” innebär början av året. Men man kan redan nu, genom att bara titta hur det ser ut i skogen, se var älgar har varit framme. Det som markägaren planterade i fjol är borta. Han måste plantera om igen, och enbart plantorna kostar mycket pengar.

Herr talman! Lennart Brunander har — med hänvisning till tillämpningen av jordförvärvslagen — frågat mig om det är min uppfattning att vi skall ha en levande landsbygd och om det i så fall inte är viktigt att familjejordbruket kan utvecklas. Jordförvärvslagen är ett jordpolitiskt styrmedel, vid sidan av ett antal andra medel, för att man skall kunna uppfylla målen för jordbrukspolitiken. Jordförvärvslagen påverkar i sin nuvarande utformning endast en mindre del, ca 30 26, av det totala antalet överlåtelser av jordbruksoch skogsfastigheter. Det grundläggande ändamålet med lagstiftningen är att främja en från allmän synpunkt lämplig utveckling av lantbruksföretagen. Vid tillämpningen av lagen skall eftersträvas att från regionalpolitisk synpunkt ändamålsenliga företag bildas. Ett av syftena med jordförvärvslagen är att vi skall ha en levande landsbygd, och ett av medlen för att nå detta mål är just att slå vakt om familjelantbruket, eftersom familjelantbruket även i framtiden kommer att vara den dominerande företagsformen i jordbruket. Riksdagens beslut år 1987 om ändring av jordförvärvslagen innebär främst att rationaliseringssyftet tonats ner i förhållande till vad som gällt tidigare. Lagens regionalpolitiska syfte har däremot stärkts. För att utreda vissa frågor om jordförvärvslagstiftningen har jag tillsatt en särskild utredare. Utredningen syftar till att klarlägga i vad mån jordförvärvslagen utgör ett effektivt medel för att uppnå de politiska mål som ställts upp för jordbruket. Utredningen skall redovisas under juli månad i år. Vi kommer således att få ytterligare underlag som belyser jordförvärvslagens roll för att nå det önskade syftet att upprätthålla en levande landsbygd med ett utvecklat familjejordbruk.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Orsaken till att jag ställde frågan är att jordbruksministern i några fall har gått emot de synpunkter som har lett lantbruksnämnd och lantbruksstyrelse till beslut. Det gäller framför allt i fall där familjeföretag har velat förstärka sina fastigheter. Det som fick mig att ställa frågan just nu var ett fall som har varit uppe hos jordbruksministern tre gånger. Lantbruksnämnden och lantbruksstyrelsen har haft samma uppfattning samtliga gånger, och även jordbruksministern har tidigare haft samma uppfattning som dessa instanser. Men vid det senaste tillfället har jordbruksministern ändrat åsikt. Jag tycker att det är litet anmärkningsvärt att han har gjort det. En landsbygdskampanj, som fortfarande pågår, har anordnats, och även en landsbygdsriksdag har anordnats, och det satsas väldigt mycket på en levande landsbygd, det talas åtminstone väldigt mycket om det. Det är viktigt att vi har det. Men den grundläggande förutsättningen för detta är ju ett levande jordbruk. Och det är de något mindre jordbruksföretagen som är mycket viktiga i detta sammanhang. Men då måste de också kunna förstärkas när de ges möjlighet till detta. Dessa möjligheter uppträder inte särskilt ofta, och därför kan man inte bara rycka på axlarna och säga att det ordnar sig någon annan gång, för det gör det inte. Jag är emellertid tacksam för att jordbruksministern slår fast att ett av syftena med jordförvärvslagen är att vi skall ha en levande landsbygd. Och ett av de medel som skall användas för detta är att förstärka familjejordbruken. Jag hoppas att jordbruksministern i fortsättningen har detta litet mer i åtanke. Nu säger jordbruksministern att han har tillsatt en utredare för att utreda vissa frågor om jordförvärvslagen och att man genom en sådan utredning får en bättre grund för att ta ställning. Men var det då rimligt av jordbruksministern att helt plötsligt ändra åsikt i ett ärende som har varit uppe till behandling så många gånger, just när denna utredare arbetar? Hade det inte varit rimligt att vänta litet? Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om han inte anser att dessa mindre jordbruksföretag är viktiga och att de måste ges möjligheter att utvecklas när de får chansen.
Herr talman! Som Lennart Brunander väl vet är jag förhindrad att från regeringshåll uttala mig här i riksdagen om enskilda ärenden och överklaganden. Vi får inte diskutera sådana frågor här i riksdagen, och det vet Lennart Brunander som själv sitter i lantbruksstyrelsen som fattar beslut i frågan. Låt mig därför svara principiellt. I de fall då det har handlat om överklaganden till regeringen har det ofta inte varit fråga om familjejordbruk gentemot något annat, utan det har varit fråga om två olika familjejordbruk. Någon har då genomfört ett köp och sedan vägrats att fullfölja köpet och då överklagat till regeringen. Oftast har regeringen då följt lantbruksstyrelsens beslut, men ibland har lantbruksstyrelsen varit oenig. Utan att gå in i det enskilda fallet vill jag ändå med anledning av det fall som Lennart Brunander nämnde säga att det har behandlats dels med tillämpning av den gamla jordförvärvslagen, dels med tillämpning av den nya. Vi har ju en ny jordförvärvslag sedan några år tillbaka. Skillnaden mellan dessa är att det i den gamla lagen sades att förvärvstillstånd skall vägras, om egendomen behövs för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering. I den nya lagen sägs det att förvärvstillstånd får vägras, om det är av allmänt intresse att egendomen tas i anspråk för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering. Man måste alltså inte ingripa på samma sätt som enligt den gamla lagen för att förhindra genomförda köp. I de fall som har överklagats till regeringen och som jag har bifallit har det handlat om att man har slagit vakt om små familjejordbruk. Det kan ha varit en situation då en auktion har anordnats där någon har bjudit till ett rimligt och inte till ett vansinnigt pris och genomfört ett köp. Sedan kanske staten har sagt att detta köp inte får genomföras, då det har funnits en jordbrukare som bättre har behövt denna jord. Om det då finns en jordbrukare som över huvud taget kanske inte har deltagit i denna auktion och inte visat något eget intresse, skall staten då bestämt och prompt säga att detta köp inte får genomföras? Den nya lagen ger litet vidare ramar i ett sådant fall än den gamla. Och förvisso är det de små företagen som jag har satt långt fram och velat värna om vid min prövning.
Herr talman! Jag vet, jordbruksministern, att man inte skall diskutera enskilda fall. Därför har jag inte heller ställt frågan med utgångspunkt i det enskilda fallet, utan jag har bara talat om varför jag har ställt denna fråga. Frågan är av principiell vikt. Av de fall som denna fråga grundades på, och det har varit några, har det varit fråga om familjeföretag som skulle behöva förstärka sitt underlag för att driva verksamheten vidare. Men andra intressenter har gått före. Ibland har det varit fråga om intressenter med aktiviteter som har varit tvivelaktiga i den meningen att man inte har vetat om de över huvud taget kommer att fungera. Som jordbruksministern sade är det riktigt att ramarna i och med den nya lagen har blivit vidare. Det är därför jordbruksministerns beslut är så viktiga. I fortsättningen blir de ju styrande för tolkningen av jordförvärvslagen. Därför blir jag oroad när jordbruksministern fattar beslut som innebär att andra än dessa jordbrukare får företräde. Jag skulle emellertid bli glad om jordbruksministern när denna utredning är klar kommer fram till att familjeföretagen måste få möjlighet att förstärkas och fattar beslut med utgångspunkt i detta.
Herr talman! Det handlar förvisso inte om familjeföretag mot några andra, eftersom juridiska personer inte har samma ställning som familjejordbruken i den nya lagen, utan i de enskilda fallen handlar det om olika familjejordbruk som står mot varandra. En inte ovanlig situation är ju att en säljare säger att han vill sälja endast till en viss person och att han inte kommer att sälja till någon annan. Detta blir då föremål för prövning, och det kan gå många år på grund av avslag. I och med den nya lagen är det inte nödvändigt att gå in i varje enskilt fall och stoppa genomförda köp. Man kan ställa frågan: Är det inte bättre att en viss fastighet säljs till en person som har valts ut och att fastigheten på så sätt används än att den så att säga ligger för fäfot? Det kan ju vara så, att en gammal människa säger att det bara är till en viss person som hon vill sälja. Det är ingen enkel fråga. Men det är den typen av frågor som det handlar om. Man kan naturligtvis komma fram till olika bedömningar. Men det är förvisso olika familjejordbruk som står mot varandra.
Herr talman! Jag har inte ställt min fråga med utgångspunkt i att det är två olika familjejordbruk som står mot varandra, utan min fråga utgår från det andra fallet, där andra intressenter har kommit in och fått företräde när besluten har fattats. Det är detta jag har reagerat mot. På det sättet försämras möjligheterna att få en levande landsbygd. Grunden för att det skall fungera i en by är att de företag som finns där verkligen kan fortsätta att arbeta och ha det underlag som de kan få. Ett jordbruksföretag har ju inte fullt med möjligheter till förstärkning, utan det kanske blir ett tillfälle just nu, och sedan kan det ta många år innan det blir ett nytt tillfälle. Och det är inte lämpligt att köpa jordbruksmark långt från den egna gården. Det är därför viktigt att möjligheterna att förstärka familjejordbruken finns kvar. Att styrkan i rationaliseringsparagrafen har tagits bort innebär ju inte att man skall förhindra detta, utan det gäller att förhindra de mycket stora fastigheterna.

Herr talman! Per Gahrton har frågat mig vad resultatet blev av den aviserade analys av skillnader mellan läkemedelsregler i Sverige och EG, som omnämnts i regeringens rapport Sverige-EFTA-EG 1988. Av utrikesdepartementets redovisning av det svenska integrationsarbetet våren 1988—mars 1989 framgår att den svenska arbetsgruppen för hälsooch socialpolitiska frågor har gjort en analys av reglerna för svensk läkemedelskontroll och gällande direktiv med riktlinjer för EG-ländernas läkemedelskontroll. Arbetsgruppen har därvid gjort bedömningen att det inte finns några allvarligare hinder för att Sverige skall kunna uppfylla direktivens normer. Som exempel på de skillnader som finns i regelsystemen kan jag nämna att EG kräver att giltigheten av en registrering av läkemedel begränsas till högst fem år. Någon motsvarande tidsgräns finns inte i svensk lagstiftning. Ett annat exempel är att vissa färgämnen i läkemedel inte är tillåtna i Sverige men får användas enligt EG:s direktiv. Den viktigaste frågan för Sveriges del är att söka få ett svenskt inflytande på de regler om en framtida gemensam läkemedelsregistrering som för närvarande övervägs inom EG. Ett direkt sådant inflytande torde vara svårt att uppnå utan att vi i Sverige kan visa att vi uppfyller EG:s redan gällande normer på läkemedelsområdet. Det material som den svenska arbetsgruppen har tagit fram används som underlag för diskussioner inom EFTA om ett gemensamt närmande till EG. Då Per Gahrton, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Anita Stenberg i stället fick delta i överläggningen.

Herr talman! Jag får tacka socialminister Hulterström för svaret, även om jaginte känner mig helt tillfredsställd och säker vare sig som läkemedelskonsument eller riksdagsman. Jag tycker att det är bra att registreringen av läkemedel begränsas till högst fem år. Sedan är det alltså så att vissa färgämnen i läkemedel som inte är tillåtna i Sverige får användas enligt EG:s direktiv. Men med tanke på den principiella grundsynen på EG-anpassningen och med kännedom om hur de övriga varukontrollsystemen fungerar i EG befarar jag att läkemedelskontrollen vid en EG-anpassning kommer att minska, vilket kan leda till hälsorisker. Jag tycker att frågan om läkemedels kontrollen borde undantas från EG-anpassningen. Detta har vpk och Prot. 1988/89:122 miljöpartiet yrkat i en avvikande mening när socialutskottet lämnade sitt 26 maj 1989 utlåtande i dessa frågor. Det är en sak till som jag tycker är viktig, nämligen att det är nödvändigt att Sverige mycket starkt betonar socialoch hälsofrågorna i harmoniseringsarbetet. När regeringen arbetar med integrationen är det väldigt viktigt att man särskilt beaktar detta. Vi anser att frågan är så betydelsefull att det är motiverat med ett särskilt råd för socialoch hälsopolitiska frågor med en bred representation för olika intressen eller att det redan existerande rådet för Europafrågor får en bred representation även för de socialoch hälsopolitiska frågorna.

Herr talman! Per Gahrton har frågat mig vilka förändringar av folkpensioneringen som planeras med anledning av EG-anpassningen. EG som institution ställer inga direkta krav på hur medlemsländerna utformar sina nationella socialförsäkringssystem. Någon harmonisering av lagstiftningarnas omfattning och förmånernas storlek krävs inte mellan de olika medlemsländerna i EG i det här avseendet. Däremot finns inom EG ett regelsystem för samordning av socialförsäkringsförmåner för i första hand migrerande arbetstagare. Som nämns i regeringens rapport ger EG-reglerna i vissa fall ett mera heltäckande skydd vid vistelse och bosättning i ett annat land än de bilaterala konventioner Sverige har slutit med medlemsländerna i EG. Enligt svensk lagstiftning och våra socialförsäkringskonventioner gäller i dag olika metoder för fastställande av rätten till folkpension beroende på om pensionären är svensk medborgare eller inte och beroende på om denne är bosatt i Sverige eller inte. Dessa skillnader kan inte upprätthållas om vi genomför en fullständig anpassning till EG:s regelsystem. De regeländringar som i så fall blir aktuella kommer endast att beröra personer — svenskar eller utländska medborgare — som invandrar till och utvandrar från Sverige. Då Per Gahrton, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Ragnhild Pohanka i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Det var så lyckligt för mig att det i går var en utmärkt I föredragning i socialförsäkringsutskottet om dessa frågor. Så egentligen har jag dels fått ett svar här i dag, som jag vill tacka för, dels fått en stor del av frågorna besvarade vid föredragningen i går. Det finns ändå frågor kvar. Jag tänkte på jämställdheten, som ju kan bli ett problem. Vi har kommit ganska långt på det området. En utlandssvensk — detta talade vi också om i går — kan i dag bara flytta hem och få sin pension. Hur kommer det att bli därvidlag? Vad kommer det att betyda administrativt för de många människor som bor några år i Sverige och tar med sig sina poäng tillsitt land? Vad kommer det att betyda ekonomiskt? Vad kommer det att ge för följder för den svenska pensioneringen? Det är väl dessa frågor som kvarstår, annars fick jag som sagt en del av frågorna besvarade i går.
Herr talman! Vad det innebär administrativt får vi väl se när vi diskuterat dessa frågor ytterligare. Jag kan inte svara på frågan nu. Rent generellt innebär anpassningen, som framgår av svaret, för dem som invandrar eller utvandrar, vilket ju inte är en så stor grupp, att de får mera likartade regler än vad de har i dag. Jag har svårt att se att det skulle vara till någon nackdel, snarare kommer det att uppfattas som en fördel av de berörda.
Herr talman! Det handlar inte bara om svenskar utan även om människor i andra europeiska länder. Om jag har förstått det rätt skulle vi i Sverige ge ATP-poäng till personer i annat land men på det landets villkor och på svenska statens bekostnad. Det är mycket ekonomi i det hela. Vad kommer det att betyda? Finns det någon utredning på området? Finns det några planer på att ta reda på vad det innebär för Sverige?
Herr talman! Vi vet ju vad andra länders och EG-länders regelsystem innebär. Men ATP-systemet berörs ju inte. Det är ju en tilläggspensionering, men det är folkpensionen som berörs. Som jag sade blir konsekvensen mera likartade regler. De speciella regler som vi har nu kommer inte att gälla i fortsättningen. Såvitt jag kan förstå är det knappast till någon nackdel för någon.
Herr talman! Det berör ATP för svenskar, för man får lägga ihop den tid man har arbetat i annat land med den ”svenska” tiden. Så ATP blir alltså berörd. Vad innebär det? Vilken summa kommer man att räkna? Hur värderar man lönen i ett annat land i förhållande till den svenska kronan, osv.? Frågan är kanske för tidigt väckt.
Herr talman! Det är möjligt att frågan är för tidigt väckt, men jag tror inte att det blir så komplicerat. ATP-systemet står ju i relation till vad man har haft för inkomst. Jag kan inte se att det skulle bli särskilt komplicerat.

Herr talman! Per Gahrton har frågat mig vilka sociala åtgärder regeringen ämnar vidta för att motverka de negativa följder som enligt frågeställaren | följer av en harmonisering med EG:s inre marknad. | Enligt Romfördragets artikel 117 är EG:s medlemsstater eniga om att det är nödvändigt att främja en förbättring av levnadsoch arbetsvillkoren inom EG för att härigenom möjliggöra en utjämning av dessa villkor på en stadigt stigande nivå. Genom Europeiska enhetsakten har nya förutsättningar skapats för EG att vidta gemensamma åtgärder på det sociala området. I detta sammanhang har beslut även fattats att fördubbla de medel EG:s strukturfonder disponerar för olika regional-, arbetsmarknadsoch socialpolitiska insatser, så att dessa år 1993 utgör motsvarande 100 milj.kr. Från svenska regeringens sida avser vi att i våra kontakter med EG, bl.a. genom EFTA, verka för en förstärkning av den sociala dimensionen i det europeiska samarbetet. Samtidigt kommer Sverige att fortsätta att driva en aktiv nationell politik på de regional-, arbetsmarknadsoch socialpolitiska områdena. Då Per Gahrton, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Ragnhild Pohanka i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag tror att det här kommer att medföra oerhört mycket negativt för Sverige. Vi kommer att få svårt att behålla en levande landsbygd, vilket vi i och för sig har svårt med redan i dag, på grund av den gemensamma ekonomiska marknaden och varuutbytet fritt över gränserna. Vårt jordbruk har mycket svårt att hävda sig i dag i vissa delar av Sverige. När anpassningen till den europeiska marknaden är färdig, tror jag att det inte blir mycket jordbruk kvar i Sverige. Norra Sverige blir ödelagt. Den lilla fonden på 100 miljoner år 1993 är ändå bara fickpengar. Det kan inte betyda någonting för alla dessa länder med regionala satsningar i de egna länderna. Men det finns också ett annat problem här. Det sägs ju att företag flyttar utomlands, därför att Sverige inte är med i EG. Men jag tror att företagen i ännu högre grad kommer att flytta utomlands när det inte längre finns någonting som hejdar. Människor i andra länder har inte, och kommer inte att ha, samma sociala skyddsnät som vi i Sverige har. Man behöver inte betala de löner utomlands som svenska arbetare har rätt till. Jag tänker på exempelvis Portugal, Turkiet — om nu Turkiet kommer med i EG — och Italien. Sedan har vi frågan om jämlikheten mellan kvinnor och män. Det finns skillnader i detta avseende mellan olika länder — detta glömde jag för resten att ta upp tidigare — när det gäller pensionsåldern, föräldraförsäkringen samt 19 många andra förmåner. Hur skall det gå att åstadkomma en någorlunda likartad jämlikhet över gränserna? Det handlar inte bara om varor och tjänster, utan det handlar också om att människor skall ha rätt att leva på ungefär samma villkor.
Herr talman! Först en korrigering. Till följd av ett skrivfel står det i svaret att strukturfondernas medel år 1993 kommer att utgöra motsvarande 100 miljoner. Det skall vara 100 miljarder. Det är en viss skillnad. I och för sig betyder det inte särskilt mycket för den principiella diskussion som vi för. Ragnhild Pohanka har ställt ett antal frågor. Hon undrar bl.a. hur det skall bli när det gäller jordbruket, vårt sociala förmånssystem och jämlikheten. Naturligtvis kan vi spekulera i hur det skall bli och göra mer eller mindre välgrundade antaganden. Men allteftersom förhandlingarna fortskrider kommer allt detta att klarna. Beträffande förhandlingarna förs ju en mycket öppen debatt i Sverige. För den som är intresserad av dessa saker är det alltså lätt att hålla reda på vad förhandlingarna rör sig om och vilka problem som finns. Därför går det nog inte att i dag säga något om de farhågor som Ragnhild Pohanka ger uttryck för. I och för sig förstår jag att människor hyser farhågor. Det fortsatta förhandlingsarbetet får, som sagt, utvisa hur det skall bli. Detta förhandlingsarbete bedriver vi i Sverige för övrigt tillsammans med ett antal andra länder som också har nått ganska långt när det gäller att bygga upp sociala förmånssystem av olika slag. Dessa system kommer vi ju inte att utan vidare överge. Tvärtom bör det vara vår utgångspunkt att vi skall behålla det som vi har uppnått. Dessutom vill vi vara med och påverka EG:s regelsystem i förbättrande riktning.
Herr talman! Det är klart att det är en viss skillnad mellan 100 miljoner och 100 miljarder. Men även 100 miljarder tycker jag är en ganska liten summa i detta sammanhang. Jag skall inte gå in på frågan om socialförsäkringen igen, eftersom den frågan tagits upp för sig. Ja, förhandlingarna har förts inför ganska öppen ridå. Vi har emellertid upplevt stora svårigheter när vi har försökt ta reda på hur harmoniseringsarbetet fortskrider i Sverige. Men på den punkten skedde en öppning under gårdagen som vi är mycket positiva till och som vi tycker är viktig. Fortfarande efterlyser vi dock olika andra uppgifter. Det är många frågor som inryms här, eftersom registret är så brett. Men vad är man från svensk sida beredd att göra för att se till att detta arbete inte får de negativa följder som t.o.m. omnämns i regeringens rapport Sverige EFTA-EG 1988? Jag har inte fått något riktigt svar från socialministern. Det har, tycker jag, bara förekommit några svävande formuleringar.
Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat justitieministern om åtgärder mot ökat narkotikamissbruk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning har riksdagens uppdrag att följa utvecklingen av alkoholoch narkotikamissbruket. CAN bygger sina bedömningar på olika undersökningar liksom på analyser av olika typer av statistik. CAN har också ett regionalt rapporteringssystem som innebär att återkommande skattningar görs av läget i olika delar av landet. Det experimentella missbruket bland de unga är relativt begränsat, konstaterar CAN. Enligt 1988 års skolundersökning har 34 96 av landets 16 år gamla skolungdomar prövat narkotika. Enligt undersökningar bland värnpliktsinskrivna pojkar hade 1988 ca 6 20 prövat narkotika. Detta kan jämföras med år 1981, då andelen var 9 resp. 17 Jo. Det har också varit tydligt att det intravenösa missbruket bland unga har minskat under de senaste åren. Det finns nu tecken på att situationen har förändrats. Olika myndigheter har rapporterat ett ökat missbruk av amfetamin och i viss utsträckning av kokain bland unga och vuxna som är socialt etablerade. Missbruket inom dessa grupper sker i första hand oralt och kombineras ofta med missbruk av cannabis och alkohol. Vidare har ett antal vårdenheter — däribland Mariapolikliniken — rapporterat att man fått en ökning av antalet unga intravenösa missbrukare. Regeringen kommer att fortsätta att prioritera kampen mot narkotikamissbruket. Vi skall intensifiera det förebyggande arbetet, och vi skall fortsätta att utveckla en offensiv narkomanvård. Nästa vecka inleds en ny riksomfattande aktion mot droger. Aktionens syfte är bl.a. att öka ansträngningarna att stoppa langningen av narkotika och att stoppa nyrekryteringen av missbrukare. Föräldrar, skola, socialtjänst och polis skall tillsammans med olika typer av frivilliga organisationer intensifiera det drogförebyggande arbetet på det lokala planet. Olika informationsinsatser skall göras centralt för att ge uppmärksamhet åt de lokala aktiviteterna. På upptaktskonferenser den 29 maj och den 31 maj kommer aktionen att presenteras närmare. Aktionen kommer att arbeta under två år och disponera ca 11 milj.kr. årligen. Under de senaste tre åren har staten satsat stora resurser på att utveckla narkomanvården. Drygt 200 milj.kr. har under denna tid satsats på att utveckla såväl öppenvården som institutionsvården. En stor del av resurserna har avdelats till den öppna uppsökande narkomanvården för ungdomar och vuxna. Man har därigenom uppnått kontakt med tidigare okända missbrukare. Vidare ingår särskilda projekt för kvinnliga missbrukare. Därutöver har speciella bidrag utgått för att utveckla tvångsvården för missbrukare. Frivilliga organisationer har fått ökat stöd för att utveckla sina vårdoch stödinsatser. Staten kommer att fortsätta denna offensiva satsning även under nästa budgetår. Drygt 50 milj.kr. kommer att avsättas för insatser i syfte att utveckla narkomanvården. Jag avser att föreslå regeringen att till höstriksdagen återkomma med förslag om ett nytt statsbidragssystem för missbrukarvården och ungdomsvården. Härvid kommer vården av de tyngsta missbrukarna och tvångsvården att uppmärksammas särskilt. Under hösten kommer jag också att föreslå regeringen att i en proposition förelägga förslag om förändringar av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Bl.a. de två rapporter som nyligen har presenterats av dels Maria ungdomsenhet i Stockholm, dels socialförvaltningen i Luleå är mycket oroande. Det är alltså mycket skrämmande att missbruket har ökat bland yngre och att tyngre droger, såsom kokain och heroin, används i större utsträckning än man trott. Mot den bakgrunden är det mycket bra att regeringen nu, som jag uppfattar det, tar dessa uppgifter på allvar. Det framgår exempelvis av den aktion som inleds nästa vecka. Aktionen går ju ut på att man skall få ett stopp på langningen, och det är bra. Dessutom vill man stoppa nyrekryteringen av missbrukare. Jag är emellertid mycket oroad av att polisen inte har tillräckliga resurser för detta arbete. Förr talades det om att polisen kunde vara ute och störa gatulangningen. Men numera pågår relativt fri försäljning, bl.a. på tunnelbanestationerna här i Stockholm. Problemen där är mycket stora. Jag vill därför fråga: Har regeringen några planer på en ytterligare utökad polisutbildning? Jag vet att man för närvarande utnyttjar alla resurser när det gäller att utbilda poliser. Men vi måste ändå satsa på ytterligare utbildning. Jag skulle gärna vilja ha ett besked på den punkten. Vidare är vården fortfarande ett problem. Människor som nu är vårdmotiverade får vänta mycket länge på en plats inom vården. Det görs satsningar, och det är bra. Men ändå skulle jag vilja veta om regeringen har samma målsättning som t.ex. vi i centern, nämligen att det i framtiden skall vara möjligt för dem som anser sig vara i behov av vård att också få sådan, och detta inom loppet av ett par tre dagar efter det att vederbörande har anmält sitt intresse för vård.
Herr talman! Frågan vilka resurser polisen har för att ingripa mot exempelvis gatulangningen är självfallet viktig, och det är ju polismyndigheten själv som har att efter hand göra de avvägningar som behövs för de egna prioriteringarna. Regeringen ger ju inte detaljanvisningar om det. Jag kan säga till Ingbritt Irhammar att jag vet att det har förekommit diskussioner mellan berörda myndigheter på det här området, även inom den aktionsgrupp som finns, och att polisen vid de överläggningarna har uttalat att man kommer att göra extrainsatser i sommar på detta område. Polisen har uppmärksammat tendenser som finns till ett ökat missbruk och är oroad över dessa. Jag vill med anledning av den andra frågan säga att det inte finns någon uttalad målsättning i antal dagar, men att jag anser att det är självklart att kommunerna, som är de organ som i första hand har att bedöma dessa frågor när ett ingripande snabbt skall göras, anstränger sig till det yttersta för att Prot. 1988/89:122 vederbörande skall komma under vård och behandling så fort som möjligt. 26 maj 1989
Herr talman! Jag är väl medveten om att polisen själv prioriterar inom sitt område, men jag är också säker på att man inom regeringen vet att det finns en smärtgräns för prioriteringar när de grundläggande resurserna inte är tillräckliga. Det var därför som jag frågade om en utökning av antalet utbildningsplatser för poliser, vilket jag ser som en absolut nödvändighet för att man i framtiden skall kunna prioritera alla de viktiga områden som såväl centern som regeringen klart angivit bör prioriteras. Det var anledningen till att jag ställde frågan på den punkten. Den andra frågan gäller målsättningen. Anledningen till att det är så viktigt att man skall kunna ta hand om ungdomar och andra med missbruksproblem inom ett fåtal dagar är att de är så känsliga att de lätt förlorar sin motivation igen. Det har därför från dem som har ansvaret för åtgärder för dessa missbrukare uttalats att det är nödvändigt att vården ges inom ett antal dagar. Slutligen bara en snabb fråga: Kan vi få några besked om vad förslagen om särskilda bestämmelser om vård av unga kommer att gå ut på? Jag har hört sägas att kommunerna skall få ökat inflytande i detta sammanhang.
Herr talman! Den sista frågan kan jag inte svara på, eftersom ärendet är under beredning. Det pågår nu diskussioner med Kommunförbundet och Landstingsförbundet, och det är omöjligt för mig att exakt förutse vilka resultat dessa förhandlingar kommer att leda till. Regeringens avsikt är dock att det skall bli en förbättring. Det är det som man håller på att diskutera. I frågan om ”ården vill jag säga att även om det inte har uttryckts ett önskemål i form av ett visst antal dagar är det regeringens intention att det skall finnas ett sådant samarbete mellan polis och socialtjänst att när polisen upptäcker att någon behöver vård, skall den omedelbart ta kontakt med socialtjänsten, och då skall socialtjänsten vara beredd att gripa in och göra sin insats. Vad till sist gäller frågan om utbildning av poliser skedde det en ökning i årets budgetproposition av polisutbildningen. Men det tar en tid, ett antal år, innan en sådan förbättring märks ute på gator och torg. De mera kortsiktiga problem som vi nu diskuterar måste lösas genom extrainsatser redan i sommar.
Herr talman! Först något om poliserna. Det är riktigt att vi utbildar 600 poliser, men med denna utbildning får vi inga förbättringar vare sig på kort eller på lång sikt, eftersom över 800 poliser avgår per år. Man skulle möjligtvis kunna nå snabbare resultat genom att se till att de redan utbildade poliserna stannar kvar. Vi har också för detta ändamål föreslagit stimulansåtgärder till en kostnad av 10 milj.kr., som regeringen inte varit beredd att fullt ut ställa sig bakom. 23 Jag har också en fråga om s.k. § 12-hem för ungdomar med missbruk av större omfattning. Det förhållandet att det inte är staten som har ansvaret för dessa hem har varit ett stort problem. Därför har också ett flertal av dessa hem lagts ned, trots att de hade behövts i detta sammanhang. Finns det planer på att återföra ansvaret för dessa hem till staten?

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat om jag är beredd att se över rutinerna för ersättning till de privatpraktiserande tandteknikerna. Enligt Gullan Lindblad är denna kår drabbad av den offentliga byråkratin genom ett krångligt och tidsödande redovisningssystem, vilket innebär att tandteknikerna inte får betalt från försäkringskassan förrän efter 45 dagar, ofta inte förrän efter 90 dagar. Det är riktigt, som Gullan Lindblad säger, att de tandtekniska laboratorierna ofta får vänta en tid på sin ersättning från försäkringskassan. Orsaken till detta dröjsmål är dock inte den offentliga byråkratin representerad av försäkringskassan, utan det är tandläkaren eller landstinget som förorsakar dröjsmålet. Riksförsäkringsverket har vid några tillfällen gjort stickprovsundersökningar som ger klara belägg för detta. Eftersom det är tandläkaren som är ansluten till sjukförsäkringens ersättningssystem är denne också formellt ansvarig inför försäkringen. Till följd härav kan försäkringskassan utbetala ersättningen för tandläkarnas räkning till det tandtekniska laboratoriet först när tandläkaren sänt in den attesterade tandtekniska fakturan till kassan. Eftersom det finns tandläkare som inte attesterar den tandtekniska fakturan förrän hela behandlingen är slutförd, kan det uppstå dröjsmål av det slag som Gullan Lindblad nämner. Detta är givetvis inte tillfredsställande för de tandtekniska laboratorierna. Då någon anslutning av de tandtekniska laboratorierna till försäkringen inte är aktuell måste frågan lösas mellan laboratorierna och tandläkarna. Enligt vad jag känner till pågår sedan en tid överläggningar mellan Sveriges tandläkarförbund och Sveriges tandteknikers riksförbund i syfte att träffa ett s.k. standardavtal för att lösa detta problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, som ger ett visst hopp för alla de privatpraktiserande tandtekniker som i dag är ganska bekymrade, ibland t.o.m. helt förtvivlade över att de under mycket lång tid får ligga ute med pengar och t.o.m. får låna dyrt kapital för att klara ruljansen, på grund av att de får vänta så länge på ersättningen för sitt arbete. Att jag tagit upp denna fråga beror på att jag som vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och ledamot av riksdagen känner ett ansvar för dem som är beroende av ersättning från det allmänna försäkringssystemet. Prot. 1988/89:122 Om dröjsmålen beror på den ena eller den andra byråkratin kan vi kanske 26 maj 1989 strida om, men hur vi än vrider och vänder på saken är de privatpraktiserande tandteknikerna beroende av att ersättningen från den allmänna försäkringen fungerar. Såvitt jag förstår är socialministern och jag eniga om att det är viktigt att det blir en bättre tingens ordning på detta område. Nu tycks någon form av avtal vara i sikte, och det är ju bra. Det är också angeläget att informationen härom tränger fram, för uppenbarligen vet inte många privatpraktiserande tandtekniker om att en sådan lösning är i sikte. Ersättningssystemet borde vidare kunna förbättras. Det är visserligen tandläkarna som är anslutna till försäkringen, men ersättningen borde ändå kunna betalas direkt till tandteknikern i fråga, och Dentallaboratoriernas riksförening skulle kunna stå som garant för denna utbetalning vid en kontroll i efterhand. Alternativt kunde man gå den väg som tidigare tillämpats, nämligen att det i början på året utbetalas en schablonersättning, som sedan avräknas. Ett avtal är dock nu på gång, och jag hoppas att ett sådant skall komma till stånd. Jag vill be socialministern att vara observant i denna fråga. Om så behövs återkommer jag med en ny fråga. Det är viktigt att de som det gäller får sin ersättning snabbt och att de inte behöver vänta flera månader på att den skall komma.
Herr talman! Karin Starrin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att ange samhällets ramar för användning av genteknik på människa. Karin Starrin hänvisar till tidningsuppgifter som säger att någon proposition om användning av genteknik på människa inte kommer att lämnas till riksdagen under pågående session. Frågan om användning av genteknik på människa liksom bl.a. frågan om forskning på befruktade ägg från människa bereds för närvarande inom regeringskansliet. Innan förslag till lagstiftning lämnas till riksdagen kommer ytterligare diskussioner om utformningen av förslagen att föras. Jag vill dock allmänt stryka under att arbetet sker mot bakgrund av en restriktiv inställning till bruk av genteknik på människa. Det är min förhoppning att en proposition skall kunna lämnas till riksdagen under hösten 1989.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Anledningen till att jag har tagit upp denna fråga är att jag läste i en tidningsartikel att vi inte kunde vänta oss någon proposition i detta ärende nu under våren. Det var ändå det löfte jag fick av socialministern i februari 25 månad, när jag ställde en fråga med ungefär samma innehåll. Därför reagerade jag naturligtvis med stor besvikelse. Utvecklingen inom detta område går mycket snabbt och intresset är mycket stort, inte bara från forskare, industrier och tillverkare, utan även från människor i allmänhet. Människorna börjar känna oro när de inte riktigt vet var vi står. Jag vill fråga socialministern om vi skall låta industrin gå vidare och styra utvecklingen. Jag hade förväntat mig att vi skulle ha ambitionen att det är riksdag och regering som talar om hur vi vill ha utvecklingen och hur vi vill att tillämpningen av den nya teknik man ständigt får fram skall ske. Jag kan inte tänka mig att socialministern heller är nöjd med att vi ständigt förlorar tid eller med att utvecklingen med ekonomiska förebilder styrs i den här riktningen. Jag tycker att det är hög tid att vi från riksdagen talar om hur vi skall ha det. Jag är besviken över att vi låter ytterligare tid rinna i väg.
Herr talman! Det är i och för sig riktigt att, inte en proposition, men en lagrådsremiss var aviserad före sommaren. Så småningom skulle den resultera i en proposition till riksdagen. Detta byggde naturligtvis på den intention som Karin Starrin efterlyser, nämligen att politikerna skall sätta upp vissa regler för hur verksamheten med genteknik får bedrivas och i vilken omfattning den får bedrivas. Där är vi inte ett dugg oense. Men under propositionsarbetets gång visade det sig vid kontakt med socialutskottet att man inom utskottet var intresserad av att få diskutera denna fråga ytterligare. Det är det enkla skälet till att det uppstått en viss försening. Vi har nämligen velat ställa upp på att ge den information som socialutskottets ledamöter ville ha innan propositionsarbetet slutförs. Om vi skall vara litet praktiska skulle jag rekommendera Karin Starrin att hålla kontakt med exempelvis sina egna partivänner i socialutskottet och få den information som de kan ha. Enligt vad jag förstår kommer de att ha något slags överläggning i denna fråga i nästa vecka. Vi har alltså hållit igen slutförandet av propositionsarbetet för att diskutera vissa frågor som ledamöterna inom utskottet kan vilja väcka redan innan propositionen läggs fram.
Herr talman! Jag vill ändå fråga socialministern om han inte kan tycka att det är litet för mycket tid som vi har förlorat. 1984 lades utredningen om genetisk integritet fram. Som jag förstår det är man inte så mycket inne på just dessa frågeställningar i den proposition som nu är under utarbetande heller. Eller har jag missförstått det hela? Kommer man att behandla människans integritet och Hugoprojektet i den kommande propositionen?
Herr talman! Jag kan inte närmare gå in på vad propositionen slutgiltigt kommer att innehålla. Men bakgrunden till den finns i utredningen om genetik och normer. Även om det materialet är litet gammalt, det kan jag hålla med Karin Starrin om — det kom 1984—, ger det en bild av vilka problem som diskuteras. Eftersom materialet är litet gammalt har sedan förnyade kontakter tagits bl.a. med medicinsk-etiska rådet och en del andra organ som arbetar med dessa frågor. Jag kan i och för sig säga att det hade varit önskvärt att få detta ärende förelagt riksdagen för ställningstagande på ett tidigare stadium. Men förklaringen till att det tar litet tid är att det är relativt besvärliga avvägningar som måste göras i dessa sammanhang.
Herr talman! Jag håller med socialministern om att det är svåra avvägningar som måste göras i dessa frågor. Det är avvägningar som både är positiva och negativa. Att hitta ett precis lagom läge i de här frågorna är svårt. Jag vill ändå fråga om just forskningsprojektet Hugo i alla fall följs av regeringen. Jag fick den uppgiften när vi debatterade denna frågeställning senast. Socialministern svarade då att regeringen följer den delen av frågeställningen om människans integritet. Det skulle vara intressant att få ta del av någon form av information om hur regringen följer detta projekt, hur mycket man arbetar med det och hur långt man hittills har kommit.
Herr talman! Som jag tidigare har svarat Karin Starrin följer regeringen utvecklingen på detta område, och naturligtvis följer även de andra organen, exempelvis medicinska forskningsrådet, utvecklingen. Men i vilken utsträckning detta kan fångas upp i propositionen är jag faktiskt inte beredd att svara på i dag, speciellt inte som propositionen inte är närmare förestående än att den skall föregås av en lagrådsremiss. Det får visa sig i de fortsatta diskussionerna.
Herr talman! Jag får väl i det här läget nöja mig med den kommentaren. Men jag tycker att vi ändå skulle vara mycket betjänta av att få information om hur regeringen arbetade i just detta forskningsprojekt. Men det får vi återkomma till. Jag har en annan fråga rent generellt. Hur bedömer socialministern hela den utveckling som sker på bioteknikområdet? Det var detta jag tog upp inledningsvis. Ser man de olika uppgifter om försök som kommer fram som oroande, tillfredsställande, spännande eller hur ser regeringen på detta?
Herr talman! Det är uppenbart att vissa delar av gentekniken kan användas positivt för att bota och undvika sjukdomar. Men det finns naturligtvis också grenar av den där vi har anledning att se med en viss oro på de möjligheter som denna teknik ger. Som jag sade i svaret — det kan jag upprepa nu — är vår utgångspunkt i detta arbete att ha en restriktiv inställning. Det kommer att avspegla sig i den kommande propositionen.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat på vilket sätt det kommer att ges möjlighet till parlamentarisk insyn i den nya utredningen om service, stöd och vård till psykiskt sjuka. Regeringen har den 11 maj i år beslutat att tillkalla en särskild utredare med uppgift att överväga och föreslå olika åtgärder för att en förbättrad och effektivare service och vård till psykiskt störda skall uppnås. Utredningen skall kartlägga situationen inom psykiatrin och utvärdera effekterna av förändringen från slutna till öppna vårdformer under 1980-talet. Utredningsarbetet kommer att bedrivas i samverkan med Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, socialstyrelsen, berörda patientoch anhörigorganisationer samt övriga berörda myndigheter och organisationer. De flesta sjukvårdshuvudmän har målmedvetet arbetat med förändringar på detta område. Antalet patienter som varit intagna för sluten psykiatrisk vård har kunnat minskas förhållandevis kraftigt under senare år. Utvecklingen av nya vårdalternativ har inneburit en bättre livskvalitet för många psykiskt störda. Generellt sett gäller dock att utvärderingen och uppföljningen har varit bristfällig när det gäller alternativa modeller för hur vården bör vara uppbyggd. Den särskilda utredaren har tillkallats för att kartlägga situationen och utvärdera effekterna av förändringen inom psykiatrin. Särskilt skall utvecklingen mot de öppna vårdformerna studeras och analyseras. Arbetet skall utmynna i slutsatser och förslag som bör slutredovisas under år 1992. Som framgår av min redogörelse är det primära syftet med utredningsuppdraget att följa upp utvecklingen och beskriva hur förändringarna påverkat de individer som berörts. För en sådan kartläggning lämpar sig en parlamentariskt sammansatt beredningsgrupp mindre väl. Jag kan emellertid försäkra att det kommer att ges rika tillfällen för alla berörda att ge synpunkter och påverka det fortsatta arbetet mot att förbättra samhällets service och vård till psykiskt störda, när kartläggningen och förslagen har lagts fram.

Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta svar. Jag har inte ställt den här frågan för att kritisera att utredningen har tillsatts, utan snarare för att föreslå en god förankring hos medborgarna när det gäller dessa mycket viktiga men samtidigt mycket känsliga frågor inom psykiatrin. Att det är svåra frågeställningar visar inte minst det faktum att socialberedningens arbete med ett förslag till en tvångsvårdslagstiftning nu har dröjt fyra fem år utan att regeringen har kunnat lägga fram något förslag i det stycket. Jag tycker att socialministern är litet väl optimistisk när han beskriver vad som har hänt inom psykiatrin. Det är helt riktigt att mycket stora strukturförändringar har skett inom den psykiatriska vården. Den ena institutionen efter den andra har lagts ned, men den kommunala socialtjänsten och hemtjänsten har tyvärr inte hängt med, utan människor har farit illa och gör så fortfarande. Det sägs mycket i utredningen som är bra om bättre samarbete och finare samordning mellan vårdsektorn och andra samhällssektorer, om hur vi skall uppnå en bättre vård och service åt psykiskt störda och om att vi kan tillvarata samtliga resurser i samhället på ett bättre sätt. Inte minst är det viktigt att man ser över frågan rörande psykoterapeutisk och psykogeriatrisk kompetens inom vården. Allt detta är bra, men jag hoppades att socialministern skulle säga att någon form av referensgrupp skulle tillsättas, som under arbetets gång kunde komma in och ge synpunkter i denna viktiga fråga. Är det inte möjligt att tänka sig en sådan lösning? Denna referensgrupp skulle kunna sammanträda kanske ett par gånger, och jag tror att det skulle göra det kommande arbetet med en proposition betydligt lättare.
Herr talman! Som jag sade i svaret syftar utredningen i första hand till en utvärdering och uppföljning. Jag är medveten om att det finns vissa brister, som Gullan Lindblad påpekar, just i uppföljningen. Det kommer väl att visa sig när utredaren gått igenom förhållandena. Då får vi det hela dokumenterat, och vi får ett bra underlag. Det är klart att man, som Gullan Lindblad vet, använder olika utredningsformer för olika ändamål. I det här fallet tror jag att just det utredningsarbete som nu skall utföras kanske inte, som jag sade, är av den typ där man lämpligen använder sig av en parlamentarisk utredning. Det finns emellertid inget som hindrar att man i ett senare skede knyter någon parlamentarisk referensgrupp till utredningen. Jag vill inte ha någon mening om det i dag. Jag tycker att man först bör låta utredaren arbeta ett tag och se vad han kommer fram till. Jag utesluter inte att man i ett visst skede av utredningsarbetet skall kunna använda den metoden.
Herr talman! Jag håller med socialministern om att stora delar av detta arbete säkert görs bra med en s.k. expertutredning, och jag har den största tilltro till det arbete som kommer att utföras. Jag vet att ett stort antal människor — om jag har förstått rätt ett tiotal sakkunniga och ett tjugotal experter — kommer att knytas till utredningen, att arbetet skall ske i samverkan med de stora organisationerna osv. Men jag är tacksam för att socialministern tänker över detta med en parlamentarisk referensgrupp. Om man efter en tid kunde komma in och få en parlamentarisk insyn, skulle det göra att vi på ett helt annat sätt kunde förankra det här arbetet över hela linjen.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att säkra tillgången på platser vid de särskilda tillsynshemmen. Att ungdomar hamnar i kriminalitet och missbruk är tragiskt, och samhället måste vidta åtgärder på många områden för att ge dessa ungdomar den vård och det stöd de behöver. Ett faktum är dock att statistiken visar att antalet ungdomar som begått brott har minskat något under de senaste åren. Däremot tycks det vara så att ett färre antal ungdomar begår ett ökat antal brott. Det tycks också vara så att denna förhållandevis mindre grupp ungdomar har en mera sammansatt och svårare problematik i dag. För att kunna ge dessa ungdomar en adekvat vård fordras bl.a. ett mera differentierat vårdutbud vid de s.k. § 12-hemmen. Detta fordrar i sin tur ett förbättrat regionalt samarbete. I de pågående förhandlingarna mellan staten och de båda kommunförbunden om ett nytt statsbidragssystem för missbrukarvården och ungdomsvården läggs särskild vikt vid vården av de mest utsatta grupperna. Regeringen avser att återkomma till höstriksdagen med en proposition om dessa frågor.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Vissa ungdomar måste omhändertas på grund av kriminalitet eller drogmissbruk eller bådadera och då placeras de i s.k. tillsynshem. Problemet är att behovet av platser faktiskt ökar, men tillgången minskar. Det är dokumenterat bl.a. i en ständig köbildning till dessa hem. Alternativet blir då att man placerar ungdomarna i häkte, och det är ju en dålig lösning för de allra flesta ungdomar. Jag varnade här i kammaren i februari 1988 för att platsbristen på tillsynshemmen skulle bli alltmer akut. Dåvarande socialministern Gertrud Sigurdsen föreföll inte alls oroad. Hon föreföll mest intresserad av statsbidrag och mindre av ungdomarna. I april i år, 15 månader senare, tycks verkligheten drabba regeringskansliet. T.o.m. justitieministern har blivit oroad över den, som hon säger, prekära situationen. Jag har nu fått ett svar av socialministern, ett svar som allmänheten förmodligen skulle kalla för ett typiskt politikersvar: utredning pågår, med ytterligare fördröjning som följd. Jag vill fråga så här: Är socialministern åtminstone litet grand oroad över denna köbildning? Det skulle vara bra om även socialministern åtminstone ingick i de oroades skara över situationen. Vilken effekt kommer det nya LVU-förslaget att få? Kommer det att innebära ökade, minskade eller oförändrade krav på platser vid dessa tillsynshem?
Herr talman! Anledningen till att Gertrud Sigurdsen på sin tid svarade som hon gjorde var, såvitt jag kan förstå, att denna verksamhet bygger på avtal, överenskommelser, mellan staten och kommunerna och landstingen. De Prot. 1988/89:122 gällande avtalen löper inte ut förrän 1989, som alltså är rätt tidpunkt att 26 maj 1989 diskutera vilka förändringar som bör göras i den här verksamheten. Nu närmar vi oss avtalstidens utgång, och förhandlingar pågår i avsikt att få till stånd ett nytt avtal för de kommande åren. En anledning till att vi för dessa diskussioner nu är bl.a. att vi vill åstadkomma en förbättring av det slag som Bengt Harding Olson efterlyser. Eftersom förhandlingarna inte är slutförda kan jag naturligtvis inte säga exakt vad de kommer att resultera i, men jag kan gärna säga att ett av skälen till att regeringen har tagit upp detta med Kommunförbundet och Landstingsförbundet är att vi känner oss oroade av att vissa delar av verksamheten inte fungerar så som vore önskvärt.
Herr talman! Jag tackar för detta kompletterande svar. Det känns tryggt att veta att i varje fall nuvarande socialministern är oroad över förhållandena. Det är klart att jag som jurist också anser att avtal skall hållas. Men samtidigt handlar det om våra ungdomars framtid, och då kanske man får handla efter vad som verkligen krävs. Det var bra att socialministern antydde detta med statsbidragssystem. Men jag tycker att vi skulle kunna få litet mera kött på de benen — litet mer om vad det kommer att innehålla. Och framför allt: Skyller socialministern på kommunerna på samma sätt som justitieministern gör? Har man något som helst ansvar från statens sida, ett ekonomiskt ansvar eller i varje fall ett tillsynsansvar? Det är faktiskt angeläget att få reda på detta här och nu.
Herr talman! Nej, jag skyller inte på kommunerna. Det finns ingen anledning att göra det, för jag vet att de har sina svårigheter. Men staten tar ju sitt ansvar genom statsbidragen. Det enda jag inte kan göra i dag är att förutskicka vad överenskommelsen slutgiltigt kommer att resultera i, eftersom tre parter är inblandade. Jag kan säga vad som är inriktningen från statens utgångspunkt — och det är att få till stånd en förbättring. Kommuner och landsting kommer naturligtvis att kräva någonting i gengäld. Sedan får vi se, inför nästa avtalsperiod, vad vi kan åstadkomma för resultat. Men jag utgår från att samtliga inblandade parter har ett gemensamt mål, nämligen att den här vården skall fungera så bra som möjligt.
Herr talman! Ja, det är vi överens om, och det är ju bra om det blir en förbättring. Men kommer det att innebära att staten är beredd att ta ett ansvar utöver det ekonomiska, nämligen en form av tillsynsansvar? Den tid som har gått förskräcker. Staten har passivt tittat på, medan kommuner och landsting destruerar den här viktiga vården och omhändertagandet av ungdomarna. Det har också fått till följd — vilket förhoppningsvis intresserar socialministern — problem när det gäller personalsituationen på tillsynshemmen. Personalen uppfattar situationen som utomordentligt osä 31 ker, och närmast så att någon typ av nedläggning är på gång. Det vore värdefullt om socialministern kunde säga någonting för att lugna personalen och undvika fortsatt personalflykt. Den här personalkategorin är utomordentligt kvalificerad och minsann inte lätt att hitta på marknaden. Den utbildas inte bara genom skolor och papper utan i verkligheten, tillsammans med dessa ungdomar.
Herr talman! Vi har inte från regeringens sida den utgångspunkten att det är fråga om någon avveckling av den här verksamheten. Som jag har sagt flera gånger nu, har vi den utgångspunkten att där det brister skall bristerna avhjälpas — och att det skall fungera bättre. Men när det gäller ansvarsfördelningen är det inte så länge sedan ansvaret för denna verksamhet överfördes från staten till kommuner och landsting, och några ändringar i det avseendet har vi inte funderingar på. När det gäller tillsynen har ju socialstyrelsen ett fortlöpande ansvar för att utöva tillsyn över den här vården, liksom mycken annan vård, och jag utgår från att socialstyrelsen aktivt utövar det ansvaret.
Herr talman! Det går naturligtvis inte att här besluta hur denna reform skall se ut — det inser jag fuller väl. Men jag tycker i varje fall att man ännu en gång skall överväga vilket tillsynsansvar som skall ligga på regeringens sida. Som sagt: historien förskräcker. Låt mig säga att jag tror att samhället — och då menar jag hela samhället — måste bära sitt ansvar. Man får inte svika de här ungdomarna för att de är litet annorlunda, för att de så att säga har kommit mitt emellan stolarna. Detta ansvar måste alltså alla ta — staten, kommunerna och landstingen. Jag är angelägen att framhålla att socialministern härvidlag tar ett särskilt ansvar för framtiden.

Herr talman! Anita Stenberg har frågat mig om de tidningsuppgifter stämmer som säger att rättsodontologtjänsten vid rättsläkarstationen i Stockholm skall dras in på grund av bristen på resurser. Det finns en tjänst som rättsodontolog i Sverige. Tjänsten är placerad vid rättsläkarstationen i Solna, men rättsodontologen biträder även övriga rättsläkarstationer i landet. Innehavaren av tjänsten avgår inom kort med pension. I samband med detta har socialstyrelsen övervägt om det finns anledning att ändra tjänstekonstruktionen. Man har bl.a. hållit överläggningar med odontologiska fakulteten vid Huddinge sjukhus för att efterhöra möjligheterna att förena Prot. 1988/89:122 rättsodontologens tjänst med tjänst vid den odontologiska fakulteten för att 26 maj 1989 på så vis stärka ämnets ställning. Det har visat sig inte vara möjligt. Socialstyrelsen har också vänt sig till föreståndarna vid rättsläkarstationerna för att få deras syn på lämplig tjänstekonstruktion. Rättsodontologen har en mycket viktig uppgift att fylla. Enligt de uppgifter jag fått från socialstyrelsen har styrelsen för avsikt att snarast återbesätta tjänsten, troligen med samma konstruktion som hittills.

Herr talman! Jag får tacka socialminister Hulterström för svaret. Socialministern och jag diskuterade rättsodontologi här i kammaren den 14 februari i år. Då hade Sven Hulterström ingen förståelse för mina krav. Då sade socialministern: ”Jag tror inte heller på Anita Stenbergs beskrivning, att mer eller mindre hela rättssamhället på detta område står och faller med huruvida det finns en fast tjänst eller om man har flera olika läkare i form av konsultinsatser för att utföra de tjänster som vi kan vara överens om är nödvändiga att göra i vissa undersökningar.” Det har gått tre och en halv månad sedan dess. Nu har vi genom den tragiska flygolyckan vid Oskarshamn fått en klar uppfattning om hur en rättsodontolog arbetar. Vid olyckstillfället larmades rättsodontologen, som var på semester, och han hämtades till identifieringen med helikopter för att snabbt komma till olycksplatsen. Tack vare att flygbolaget kände till alla namnen kunde identifieringen ske via de förolyckades tandkort. Ändå var identifieringen svår — och kunde utföras just tack vare rättsodontologen och tandkorten. Men vad hade hänt om olyckan skett en månad senare? Då hade rättsodontologen gått i pension, utan efterträdare. Jag tycker att det är otillständigt, sett ur arbetsmiljöoch trygghetssynpunkt, att tjänsten som rättsodontolog inte är återbesatt en vecka innan nuvarande innehavare avgår med ålderspension. Jag vill i alla fall säga: Tack så mycket för det positiva svaret!
Herr talman! Med anledning av det senaste som Anita Stenberg sade vill jag bara framhålla, för att inte någon skall få intrycket att ingen finns som utför detta arbete, att om inte tjänsten blir tillsatt under sommaren — och det kanske den inte blir — kommer naturligtvis de vikarier som redan tidigare har funnits att tjänstgöra. Det är alltså inte så att verksamheten inte finns tillgänglig.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, men det krävs kontinuitet. Det måste alltså finnas en rättsodontologtjänst med kontinuitet. Såvitt jag förstår har socialstyrelsen numera insett det.

Herr talman! Leif Marklund har frågat mig om jag är beredd att arbeta för att även orter med treårig teknisk linje i gymnasieskolan och med stort behov av teknisk utbildning ges möjlighet att bedriva den nya tvååriga ingenjörsutbildningen i högskolan. Frågan om den nya ingenjörsutbildningens lokalisering diskuterades ganska ingående i den proposition om sådan utbildning som regeringen lämnade i början av våren, och som denna kammare tog ställning till så nyligen som i förrgår. I propositionen framhöll regeringen att lokaliseringen måste avgöras genom en sammanvägning av väsentliga skäl, som var för sig kan peka i olika riktning. Närhet till utbildningen är viktig för den fortsatta industriella utvecklingen i landets olika regioner. Detta är ett av huvudskälen för en bred lokalisering av den nya utbildningen. Samtidigt är det ett kvalitetskrav att utbildningen hålls samman inom stabila och utvecklingsbara utbildningsenheter av tillräcklig storlek, som då inte kan bli alltför många i förhållande till den totala volym som utbildningen planeras få. Den avvägning regeringen gjorde ledde till att ca 40 orter i propositionen föreslogs få en av riksdagen fastställd framtida permanent lokalisering av den nya ingenjörsutbildningen. Riksdagen har också beslutat i enlighet med detta förslag. Jag är inte beredd att nu förorda en permanent lokalisering av utbildningen till ytterligare orter utöver de på detta sätt beslutade. Samtidigt är det naturligtvis alldeles riktigt, som Leif Marklund har framhållit i sin fråga, att utbildning av detta slag har stor betydelse för orter som t.ex. Piteå. Genom den proposition som lades fram för ett år sedan om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m.m. skedde ju också en bestämd satsning i Piteå på utvecklingsresurser inom området för fiberarmerade polymermaterial. Bl.a. fick högskolan i Luleå en förstärkning av sitt forskningsanslag med 1 milj.kr. för att kunna medverka i denna satsning. Givetvis är frågan om utbildningsmöjligheterna i anslutning till en sådan satsning av stor betydelse. Som det särskilt framhållits i propositionen om den nya ingenjörsutbildningen — och som riksdagen lämnat utan någon invändning — har varje högskola ett ansvar för att inom sitt verksamhetsområde planera utbildningens geografiska förläggning med hänsyn till lokala förutsättningar och behov. Det finns alltså en möjlighet för ett universitet eller en högskola att förlägga utbildning till annan ort än högskoleorten, om tillgången till lärare, lokaler och utrustning kan säkras. Det utbildningsbehov Leif Marklund har pekat på bör därför enligt min mening närmast prövas av de berörda högskolorna och i en sådan planeringssamverkan med t.ex. länsstyrelser och kommuner som också betonats i propositionen.

Prot. 1988/89:122 Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. 26 maj 1989 Jag är i stort sett till freds med svaret; jag hade inte hoppats få något annat Om ägarkonstruktion | svar i dag, men jag måste få tillstå att jag faktiskt tycker att svaret borde ha enien framtida tredje innehållit ytterligare en mening: att det inte bara ankommer på varje TV-kanal högskola att ta ansvar för att vidga utbildningen där det finns behov av det utan att det också föreligger skyldighet att göra det. Låt mig gå tillbaka till grunden för ingenjörsutbildningen och titta på tidigare skrivningar, som också framgick av propositionen. Utbildning och forskning är en nyckelfaktor när det gäller den regionalpolitiska utvecklingen. Risken med att utbildningen koncentreras till högskoleorterna ligger i att man får en regional obalans inom sådana regioner som har ett stort behov av att kunna utveckla orter utanför de delvis överhettade områdena. Enligt vad jag förstår vilar ett stort ansvar på kommuner och högskolor när det gäller att komma överens om att lägga ut utbildningar utanför de orterna. Syftet med min fråga är naturligtvis inte att hitta mer permanenta orter utan att åstadkomma en mer fast hållning när det gäller att ställa upp på utbildning utanför högskoleorter, även på sådana orter som i dag endast har T3-utbildning. Jag kan ta ett exempel från det lokala område som jag väl känner till, nämligen Piteå. Asea Brown Boveri har förlagt sin forskning och utveckling när det gäller plastkompositer till just det området. Jag är helt övertygad om att om vi kan ställa upp med utbildning och utbildad personal kommer vi att få en bra avknoppning från just det företaget. Jag vill därför ytterligare fråga om jag inte av utbildningsministern kunde få det svaret att man från högskolans sida bör ha en sådan skyldighet som jag tidigare talade om.
Herr talman! I sakfrågan är Leif Marklund och jag överens om att det är angeläget att man i högskolorna med stort allvar prövar möjligheterna att förlägga utbildningen till olika orter. När det gäller föreskrifter och skyldigheter måste jag till Leif Marklund säga att min erfarenhet av möten med norrbottningar är sådan att jag inte alldeles opåkallat är beredd att föreskriva nya skyldigheter. Jag litar mer på norrbottningens förmåga att i kraft av de beslutsramar som finns åstadkomma goda lösningar när man ger förutsättningar och möjligheter.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag har regeringens uppdrag att genomföra diskussioner om ägarkonstruktionen i en framtida tredje TV-kanal eller om det rör sig om privat konsultverksamhet inom mitt ansvarsområde. 35 Svaret på båda frågorna är nej. Jag har vid olika tillfällen talat med personer som har uttryckt intresse av att bedriva verksamhet i en eventuell sådan TV-kanal. Samtalen har tillkommit på dessa personers initiativ. Som ansvarig i regeringen för radiooch TV-frågor kan och bör jag föra sådana samtal utan att ha något särskilt uppdrag och utan att samtalen därför blir vad frågeställaren betecknar som privat konsultverksamhet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Självfallet skall utbildningsministern kunna föra samtal med olika personer och företag i det svenska samhället. Min fråga är föranledd av att jag fick i mina händer ett brev från Nordisk Television AB till utbildningsministern där det heter bl.a.: ”Vi kommer att noga överväga de synpunkter Du framförde i samband med bedömning av den lämpliga ägarorganisationen.

Det är faktiskt någonting som bör dras fram i ljuset. Först och främst bör man få svar på frågan: Vilka synpunkter är det som utbildningsministern har framfört till Nordisk Television AB? Vilka är det som skall gynnas genom en ny typ av ägarkonstruktion, som på något sätt skall underlätta för Nordisk Television vid tillkomsten av en tredje TV kanal? Har utbildningsministern framfört motsvarande synpunkter på hur andra intresserade företags ägarkonstruktioner skall se ut? Detta är frågor som är värda att ställa. Det är bra om detta förebådar tillkomsten av en tredje TV-kanal, men det är oacceptabelt om den skall tillkomma i smyg, så att den faktiskt strider mot idén med en tredje TV-kanal, nämligen att den skall vara fristående och oberoende.
Herr talman! Jag konstaterar att jag faktiskt har svarat på Gunnar Hökmarks fråga. Han har frågat mig om jag har ett uppdrag att genomföra diskussioner med Nordisk Television AB eller om jag sysslar med privat konsultverksamhet. Jag har då svarat att jag inte haft något särskilt uppdrag— Nordisk Television har liksom ett stort antal andra företag kontaktat mig och har funnits representerat vid debatter där jag har medverkat och haft synpunkter på hur olika ägarkonstruktioner för svenska televisionsföretag lämpligen skulle kunna se ut. Det har jag framfört, framför allt i offentlig debatt. Jag brukar vid mitt umgänge med andra inte ta betalt för att säga goddag, vilket möjligen är en överraskning för Gunnar Hökmark; det är möjligt att Gunnar Hökmark brukar göra det. Av det skälet blev jag något överraskad av frågan om den privata konsultverksamheten. Prot. 1988/89:122 Hade Gunnar Hökmark frågat vilken korrespondens som kan finnas och 26 maj 1989 vilka registrerade handlingar som kan finnas i regeringskansliet rörande Om ägarkonstruktion etableringen av nya TV-kanaler hade han självfallet kunnat få besked om é S z E s oc A enien framtida tredje det. Så sent som i går beslöt regeringen att avslå en framställning från en TV-kanal enskild företagare som i ett enkelt, 4-5-radigt brev erbjöd sig att med hög kompetens ta hand om en tredje kanal. Det var emellertid så litet underbyggt att jag i det sammanhanget inte ansåg det angeläget att föra några ytterligare diskussioner för att skaffa mig ytterligare och djupare information.
Herr talman! Jag har all respekt för att utbildningsministern i debatter framför sina synpunkter på hur olika företag skall kunna vara konstruerade. Men det är en väsentlig skillnad mellan det och hur man framför synpunkter i privata samtal med företrädare för företag som har ett mycket omfattande intresse av att få vara med och bilda en tredje TV-kanal. I min fråga lyfte jag fram det faktum att utbildningsministern uppenbarligen befinner sig i diskussioner med ett bestämt bolag, nämligen Nordisk Television AB. När jag frågade om det rör sig privat konsultverksamhet, hade jag ingen annan misstanke än att det säkerligen var av rent ideell natur. Men det är givetvis av intresse för denna kammare och för allmänheten att få veta vilka synpunkter som därvid har framförts. Jag noterar att det är ingenting som utbildningsministern anser vara av intresse att svara på. Det skulle vara av intresse.
Herr talman! Jag svarar på alla frågor. Jag har i detta sammanhang faktiskt svarat på de frågor som Gunnar Hökmark har ställt till mig. Jag kan då knappast förebrås för att jag inte svarar på frågor som Gunnar Hökmark inte har ställt till mig. | Om Gunnar Hökmark är orolig för att jag har gått in i djupa förhandlingar med ett företag, kan jag ge ett mycket bestämt besked i denna kammare vid detta tillfälle att några sådana diskussioner har inte förts.

Jag kommer att fortsätta att göra det. Jag kan försäkra Gunnar Hökmark att några förhandlingar om uppdrag har vi inte fört — varken jag eller någon annan av regeringens företrädare.
Herr talman! Vi kan konstatera en sak, nämligen att Bengt Göransson har inte haft regeringens uppdrag att framföra synpunkter till Nordisk Television AB om hur detta bolags framtida ägarkonstruktion bör se ut. Vi kan också konstatera att statsrådet har framfört sådana synpunkter som i alla fall av företrädare för det företaget anses vara direkt relaterade till möjligheterna att få vara med om att bilda en tredje TV-kanal. Om detta inte är konsultverksamhet och rådgivande verksamhet, vet jag inte vad det är. Jag har inte på något sätt velat misstänkliggöra utbildningsmi 37 nistern för att ta emot arvoden. I så fall ber jag verkligen om ursäkt. Jag tycker att det är oacceptabelt om utbildningsministern i dolda rum går in i diskussioner om hur ett bolag skall organisera sig för att kunna komma i fråga för att få delta i framställandet av en ny, tredje TV-kanal.
Herr talman! Låt mig för ordningens skull och för säkerhets skull understryka och upprepa: Jag har icke gjort några som helst uttalanden om vilken ägarkonstruktion Nordisk Television bör ha. Det överlämnar jag åt företrädarna för Nordisk Television att ha synpunkter om. Jag kan däremot i en diskussion ha synpunkter på huruvida den ena eller andra ägarkonstruktionen är för mig acceptabel. Jag kan alltså svara på frågan om jag tycker att det är rimligt att ett amerikanskt ägarintresse representeras i svenska TV-företag. Det finns en rad sådana principiella frågor som jag kan svara på utan att för den skull ge råd åt något företag. Företagen får dra slutsatser av de generella synpunkter som redovisas. Detta är faktiskt inte konstigare än att jag i diskussioner om skolfrågor svarar på huruvida den ena eller andra skolorganisationen kan antas överensstämma med läroplanens krav. Även på den punkten är jag beredd att svara på frågor utan att det kallas för konsultverksamhet.
Stiftelsen Västerbottensmusiken har stora ekonomiska bekymmer.
Herr talman! Jag kan konstatera att Nordisk Television har skrivit till utbildningsministern. Man framför att man skall överväga de synpunkter som utbildningsministern har framfört i samband med samtal om den framtida ägarorganisationen av Nordisk Television. Det framgår också att man räknar med att återkomma med information om den kompletterade ägarkretsen under det första halvåret 1989.
När staten överlämnade ansvaret i januari 1988 förelåg dess värre inte en fullständig ekonomisk bild av verksamheten, utan givna ramar spräcktes tämligen omgående på grund av de nya avtal som kom till stånd inom musikområdet.
Utbildningsministern må ursäkta, men detta tyder på en mer långtgående diskussion om den framtida ägarkonstruktionen i Nordisk Television AB än vad utbildningsministern här i kammaren ger sken av. Det är möjligen så att det går att konstatera i denna debatt att Nordisk Television AB har något komprometterat sin egen integritet i samband med den framtida diskussionen om hur en tredje TV-kanal 'skall se ut.
Överläggningar mellan Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och departementet har förekommit, i vilka relevanta fakta har redovisats. Min fråga är: Är statsrådet beredd att medverka till att ekonomiska medel tillförs Västerbottensmusiken för att säkra dess fortsatta existens?

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ekonomiska medel tillförs Västerbottensmusiken för att tillförsäkra dess fortsatta existens. Jag ber att få hänvisa till mitt svar på fråga av Maggi Mikaelsson om statligt bidrag till Stiftelsen Västerbottensmusiken. Det svaret lämnades fredagen den 28 april 1989 — för fyra veckor sedan.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Dels är jag inte nöjd med svaret, dels 26 maj 1989 tycker jag inte att det svar till Maggi Mikaelsson som statsrådet hänvisade till var tillfredsställande. Det är därför jag har ställt frågan igen. För många av oss är konstnärligt och kulturellt skapande en viktig förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle. Detta borde gälla oavsett var vi bor i landet. Tyvärr har opera och musikteater under århundraden varit förbehållna dem som bor i Stockholmsområdet och sydligare delar av Sverige. Äntligen fick vi i mitten av 1970-talet ett embryo till musikteater i Umeå, som nu utvecklas till fullständig verksamhet i och med att IDUN-Teatern har tagits i bruk som fast spelscen. Men ekonomin för Norrlandsteatern är nu ohållbar. Statsrådet känner väl till att det finns ett underskott på 6,6 milj.kr. som har uppkommit under en 18-månadersperiod. Anledningen till underskottet var ju att avtalet vid överlämnandet av verksamheten till landstinget och kommunen inte var bra. Regionaliseringen kostade 3,8 milj.kr., och alla kostnader redovisades inte. Det synes inte ha förelegat någon kalkylerad budget från statsmaktens sida, utan en pott av pengarna hade satts av. Stiftelsen i sin tur var ej heller underkunnig om framtida konsekvenser. Jag måste då upprepa frågan: Vad göra, herr statsråd? Skall kulturmörkret ånyo sänka sig över Norrland? Vilken principiell inställning har statsrådet till de regionala musikteatrarna? Delar statsrådet mitt och folkpartiets mål om behovet av en decentraliserad verksamhet och det mål som jag först nämnde i mitt anförande? Tänker regeringen ta sitt kulturella regionalpolitiska ansvar?
Herr talman! Den fråga som Maggi Mikaelsson ställde och fick svar på för fyra veckor sedan är samma fråga som Ulla Orring har ställt i dag. Jag svarade: ”Landstingen övertog den 1 januari 1988 huvudmannaskapet för den regionala musikverksamheten. Det statliga bidraget till denna verksamhet fastställs genom årliga förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsförbundet. Det statliga bidraget till Västerbottens läns landsting för den regionala musikverksamheten uppgår 1989 till 12,4 milj.kr. Förhandlingar angående bidragets storlek för 1990 kommer att äga rum i höst. Jag är inte beredd att nu föregripa dessa förhandlingar. De särskilda kostnadsomständigheter som kan föreligga för den regionala musikverksamheten i Västerbotten bör bedömas i det kommande förhandlingsarbetet. Vidare bör dimensioneringen av det statliga bidraget till Norrlandsoperan prövas i det reguljära budgetarbetet.” Det reguljära budgetarbetet där detta prövades avslutades för en tid sedan i denna kammare. Då kan jag konstatera, Ulla Orring, att från folkpartiets sida föreslogs inga extra anslag för teatern i Västerbotten. Däremot tog folkpartiet initiativ för att locka fram extra pengar till Operan vid Gustaf Adolfs torg. Ni gjorde den prioriteringen den gången, och utskottet accepterade den prioriteringen. Operan och Dramaten i Stockholm 39 hade alltså i det stycket företräde framför Västerbottensteatern. Jag är engagerad för Västerbottensteatern men kommer att se till att diskussionen om denna förs vid de tillfällen när vi möts i förhandlingar. Resultatet i dessa förhandlingar kommer att redovisas i proposition till riksdagen.
Herr talman! Jag har svaret till Maggi Mikaelsson framför mig. Som jag sade tidigare var jag inte alls nöjd med det svaret. Underlaget för det avtal som tecknades var inte adekvat. Det var brister i beräkningen av vad den nya musikteatern skulle kosta när det gäller den regionala verksamheten. Det var fråga om dels ökade lönekrav, som tillfredsställdes på ett visst sätt, dels bidrag till symfoniorkesterns aktörer och andra ökade kostnader, som inte blev täckta. Underlaget visade en siffra på 3,8 milj.kr. När det gäller budgetarbetet och det beslut som riksdagen nyligen fattade hade folkpartiet i en motion äskat ytterligare anslag till musikteaterverksamhet i landet. Men det vann inte gehör. Jag har ännu inte fått svar på frågan: Skall kulturmörkret ånyo sänka sig över Norrland?
Herr talman! Nej, något kulturmörker sänks sannerligen inte över Norrland, bl.a. till följd av de mycket massiva satsningar som gjorts av den socialdemokratiska regeringen och av en riksdag, där socialdemokratin har kunnat spela en mycket väsentlig roll. Det har skett genom tillkomsten av spellokaler i Umeå och Luleå och genom tillkomsten av institutioner.

På den punkten har jag sagt att jag i dag inte kan ge något besked. Det är såvitt jag kan förstå ett korrekt och förhoppningsvis också respektabelt svar i den procedurfråga som har aktualiserats.
Herr talman! Även kommuner och landsting bidrar ganska ordentligt till att verksamheten kan gå ihop. Men man befinner sig i en akut kris. Och erkänn, herr statsråd, att underlaget var alltför bristfälligt! Det fanns inget budgetunderlag i egentlig mening, utan det var en pott som man fördelade. Sedan tyckte man kanske att kommuner och landsting skulle ha det fortsatta ansvaret. Trots att detta bidrag nu skall fastställas i förhandlingar mellan förhandlingsnämnden och Landstingsförbundet, kan Sveriges kulturminister inte undandra sig ansvaret för att säkerställa Norrlandsoperans fortsatta existens. Det är i det avseendet jag vill ha ett svar, och jag tycker att statsrådet borde erkänna att underlaget var bristfälligt och måste rättas till.
Herr talman! Jag tror inte att underlaget var bristfälligt. Ulla Orring vet 26 maj 1989 lika väl som jag att en av förklaringarna till de våldsamma kostnadsökningarna på teaterinstitutionerna är det avtal som träffades förra året, och de har alltså inte någonting att göra med budgeten vid övertagandet av institutionerna. Om det skulle vara så — vilket jag starkt ifrågasätter — att ett landsting eller en institution som övertar en verksamhet efteråt kommer och säger att man inte hade någon budget, måste jag säga att det ändå bör finnas någon kompetens hos den som tar över att bedöma huruvida det finns en budget eller inte. Det är naturligtvis inte på det sättet, Ulla Orring, att det saknas en budget. Det har i stället blivit ökade kostnader för en expansiv och framgångsrik verksamhet. Egentligen är det detta det handlar om. Vi får vid förhandlingar söka finna lösningar, så att vi kan säkra verksamhetens fortbestånd. Hur det skall gå till, kan jag faktiskt inte uttala mig om i dag.
Herr talman! En sak är vi överens om, nämligen att det är en oerhört framgångsrik verksamhet som Norrlandsoperan bedriver i Umeå. Men erkänn, herr statsråd, att budgeten var felkalkylerad. Att kalkylera med ett reseanslag på 250 000 kr. för Norrlandsoperan är helt felaktigt. Om Norrlandsoperan skall resa ut med Rigoletto, är kostnaden 100 000 kr. per dygn. I operans uppgift ingår ju också att turnera i norra Norrland, och det gör operan med den äran. Jag vidhåller att det vid överförandet inte fanns någon ordentlig budget. Regionmusiken t.ex. överfördes till Musikerförbundet från att tidigare ha tillhört ett annat förbund. Detta i sin tur medförde ökade kostnader för ob-tillägg och annat. Jag tycker inte att budgeten var korrekt.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att den planerade musikteatern i Göteborg kommer till stånd. Den breda uppslutning som jag hoppats på kring en ny västsvensk musikteater har tyvärr gått om intet. Skaraborgs läns landstings nej till medverkan har inneburit att även ett par andra landsting har uttalat tveksamhet kring sitt engagemang. För närvarande diskuteras ett antal alternativa förslag, som syftar till att rädda projektet. I dessa diskussioner deltar inte regeringen, och innan jag vet vilket resultat de kan ge, är jag inte beredd att nu uttala mig om dessa.

Herr talman! Kulturministern var ju mycket ivrig att komma upp i talarstolen för att läsa upp svaret. Tänk om kulturministern kunde vara lika ivrig att se till att vi får en musikteater i Göteborg. Jag blev litet besviken på svaret att regeringen inte vill uttala sig i denna fråga och säga vad man tänker göra. Kulturministern bara konstaterar att regeringen nu inte deltar i diskussionerna. Men staten har ju ändå ett ansvar för kulturen även i de olika regionerna i Sverige. Frågan om en ny musikteater i Göteborg har blivit en lång följetong. Jag skall inte sticka under stol med att även de kommunala politikerna har ett ansvar för att det dragit ut så här långt på tiden därför att man inte kunde bestämma sig för var teatern skulle byggas. Men när man nu har bestämt sig, trasslar i stället de kringliggande landstingen därför att regeringen bestämt sig för att dessa måste ställa upp till vissa delar för att staten skall satsa på teatern. Detta har gått om intet, och det har Karl Frithiofson nu konstaterat. Kulturministern hänvisar också till de kringliggande landstingens bristande engagemang. Men att landstingen trasslar på det här sättet får ju inte leda till att hela projektet faller. Staten kan ju inte vara passiv bara därför att man ser att förutsättningarna för den modell man byggt upp nu inte riktigt finns. Därför tycker jag att staten måste ta ett större ansvar och se till att vi även på den västra sidan av Sverige har ett levande musikliv. Då är en ny musikteater av vital betydelse. Därför vädjar jag till kulturministern att ta nya initiativ för att det skall bli en ny musikteater i Västsverige.
Herr talman! Ingela Mårtensson tycker att jag borde vara lika ivrig att lösa frågan om musikteatern som jag var att svara på hennes fråga. Jag ställer gärna upp i tävlan med Ingela Mårtensson och ganska många andra, både i denna kammare och annorstädes, när det gäller dokumenterad iver att lösa frågan, att ta initiativ och att med viss oförtröttlighet ta upp frågan. Jag tycker nog, Ingela Mårtensson, att jag har stuckit ut hakan mer än många andra, vilka har varit påfallande försiktiga i sitt engagemang för den här frågan. De har lämnat mycket litet eldunderstöd i den offentliga debatt som har förekommit. Jag borde ha vunnit en viss respekt också hos Ingela Mårtensson för att jag tagit ansvar och engagerat mig och för att jag även har uttalat vissa förhoppningar om att frågan skall kunna lösas. Men jag konstaterar att det för ögonblicket pågår diskussioner i Göteborg, och jag vill gärna se vart de leder, innan jag går vidare.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att kulturministern engagerar sig i den här frågan, så att vi kan se ett slut på den här planeringen och att ett nytt bygge verkligen blir av. Jag vet inte riktigt vad kulturministern syftar på när han talar om diskussioner, och jag vet inte vilka som skall delta, eftersom landstingen nu har tagit ställning för att inte delta. I varje fall ställer Skaraborgs läns landsting inte upp, och någon möjlighet till stöd därifrån finns inte längre. Vilka är det som skall se till att vi får fram pengar till en investering? Är det — Prot. 1988/89:122 | näringslivet som kulturministern hoppas på? Jag hoppas för min del att staten 26 maj 1989 tar ett större ansvar för kostnaderna. Vii folkpartiet är beredda att ställa upp

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat miljöoch energiminister Birgitta Dahl när regeringen avser att ge byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera den planerade utbyggnaden vid Kristinebergs marinbiologiska station. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag är väl medveten om de lokalproblem som föreligger vad gäller både Kristinebergs marinbiologiska station och Askölaboratoriet. Byggnadsstyrelsen kommer att snarast möjligt redovisa de åtgärder som bör vidtas, både i form av provisoriska och mer permanenta lösningar. Vad gäller Kristineberg vill jag nämna att universitetet i Göteborg tillsammans med byggnadsstyrelsen för närvarande upphandlar en provisorisk barack för det akuta behovet. Man räknar med att kunna ta denna i bruk redan denna sommar. Utredningsarbetet med att ta fram en permanent lösning pågår parallellt. Så snart ett färdigt förslag föreligger är jag beredd att i vanlig ordning pröva frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Göransson för svaret. Jag är i stort sett tillfredsställd med det. Det tyder på att det finns en större vilja till handling i denna fråga än vad regeringen tidigare visat. Havsmiljöforskningen var en mycket stor fråga i den senaste valrörelsen, och frågan om resurserna till Kristinebergs marinbiologiska station blev något av ett testfall. Jag tror därför att det finns ett ganska stort intresse hos allmänheten för hur den här frågan hanteras. Det rör sig här om ett byggnadsobjekt av den storleken att det normalt inte är riksdagen som fattar beslut. Men under utbildningsutskottets behandling av denna fråga var det alldeles tydligt att det finns en majoritet i Sveriges riksdag för en utbyggnad i Kristineberg. Statsrådet säger att ”så snart ett färdigt förslag föreligger är jag beredd att i vanlig ordning pröva frågan”. Vid en sådan prövning kan det väl vägas in att riksdagen enhälligt har sagt att den förutsätter att regeringen vidtar snara åtgärder på det här området.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att vid reduktion av studiemedel mildra effekterna av inkomster som intjänats under sommaruppehållet. I det nya studiemedelssystem som gäller sedan vårterminen 1989 kan den studerande ha en årlig bruttoinkomst om drygt 36 000 kr. utan att studiemedlen reduceras. Rätten till studiemedel bortfaller helt vid en årsinkomst som överstiger 125 000 kr. Reglerna medför att en studiemedelstagare som tjänar 36 000 kr. under ett år får ett genomsnittligt nettobelopp efter skatt som utslaget under årets alla tolv månader uppgår till drygt ca 6 200 kr. per månad. Dessutom har många studerande därutöver rätt till bostadsbidrag. De studerande har således en högre ekonomisk ersättning än vad många förvärvsarbetande får nöja sig med. Reglerna för reducering av studiemedel tar hänsyn till att de studerande ofta har inkomster under sommarferierna. Det s.k. fribeloppet, som anger vid vilken inkomst reduceringen av studiemedel påbörjas, är således högre för höstterminen än för vårterminen. Jag anser vidare att det är rimligt att bidragsdelen reduceras före lånedelen. En proportionell reduktion av bidrag och lån skulle innebära att även den med inkomster upp till 125 000 kr. per år skulle få rätt till studiebidrag. Det kan knappast hävdas att studerande med sådana inkomster är i behov av ett bidrag för att kunna studera. Jag avser mot denna bakgrund inte vidta några åtgärder för att ändra reduceringsreglerna för studiemedel.

Herr talman! Jag tackar Göran Persson för svaret.

Icke desto mindre är jag något bekymrad över den slutsats statsrådet drar i svaret. Studiemedelssystemet bygger på att studenterna skall arbeta under ferierna. När statsrådet säger att studenterna kan uppnå inkomster som är högre än löntagares, utgår han vid beräkningen från att de får studiemedel under nio månader och att de har arbetsinkomster under tre månader. Om det förhåller sig så, börjar studiemedlen reduceras vid ett mycket blygsamt extraarbete. Studenterna finner då att nästan hela bidraget faller bort, och det tycker jag är mycket olyckligt. Studiemedelsutredningen var inne på att reduceringen skulle vara 30 9o när årsinkomsten översteg fribeloppsgränsen, men reduceringen blev nu 50 96, vilket har gjort detta problem mer akut. Jag vill fråga statsrådet om inte också han har mött signaler om detta och om inte också han känner sig något bekymrad över att man kan få 100 20 i marginaleffekt, om man också räknar med de reducerade bostadsbidragen.
Herr talman! Man skall naturligtvis vara försiktig när man uttalar sig om 26 maj 1989 den här typen av system. Självfallet kommer också studiemedelssystemet så småningom att vara moget för en översyn. Vi skall dock komma ihåg att reglerna fastställdes nyligen och att de trädde i kraft inför innevarande läsår. Mot den bakgrunden ser jag nu ingen anledning att se över systemet. Jag tycker att Lars Leijonborg något underskattar beloppet 36 000 kr. Det är dagens fribelopp i systemet. Den som har feriearbete under tre månader kommer väl av och till upp i en inkomst på över 36 000 kr., men de flesta studenter lär inte spräcka den fribeloppsgränsen. Vad Lars Leijonborg nu tar upp som ett problem lär därför inte vara något större bekymmer för dem. Trots det vill jag inte bagatellisera frågan. Alla marginaleffekter i denna typ av system leder så småningom till att systemen vittrar sönder. Vi skall därför vara uppmärksamma på utvecklingen. Men just nu ser jag inget behov av att vidta någon förändring.
Herr talman! Den genomförda studiemedelsreformen är bra. Den punkt som jag här har berört var den enda punkt där folkpartiet riktade avgörande kritik mot reformförslaget. Det som därefter har hänt bekräftar att vi hade rätt. Vi i folkpartiet har diskuterat olika lösningar, av vilka den ena är att helt slopa fribeloppsgränsen. Men det blir relativt dyrt. En annan tänkt lösning är att finna ett system där man exkluderar inkomster som intjänas under sommarmånaderna. Jag tycker som sagt att det som har hänt efter reformens genomförande visar att vi haft rätt i vår kritik och att det finns anledning att ytterligare överväga denna punkt i reformen.
Herr talman! Att exkludera sommarmånaderna i systemet är verkligen mycket besvärligt. Att helt ta bort fribeloppsgränsen kostar, som Lars Leijonborg sade, mycket pengar, uppskattningsvis drygt 50 milj.kr. Om de pengarna finns tillgängliga, är det inte säkert att de skall användas på det sättet för att ge maximal effekt för studenterna. Jag tror också att vi skall vara försiktiga när vi bedömer de reaktioner på systemet som har kommit. Vårt intryck är att det i huvudsak fungerar bra. Mot den bakgrunden vill jag inte ställa en förändring på den aktuella punkten i utsikt. Men jag kommer, som jag sade förut, att noggrant följa utvecklingen.
Herr talman! Jag håller med Göran Persson om att det finns en del administrativa problem med att exkludera inkomster intjänade under sommarmånaderna. Jag håller också med honom om att ett slopande av fribeloppsgränsen blir ganska dyrt. I själva verket lär det kosta mer än vad Göran Persson sade. 45 Min erfarenhet är att studenterna tycker att det införda studiemedelssystemet på det hela taget är mycket bra. Men de har en allvarlig invändning, vilken har märkts under de gångna månaderna och kommer att märkas än mer när de planerar för sommararbete. Den invändningen gäller just fribeloppsgränsen. Även om de båda nämnda lösningarna innebär en del problem är min slutsats att någon förändring i fråga om fribeloppsgränsen måste göras. Jag är övertygad att vi så småningom hamnar en situation där vi måste göra något åt detta problem.